Herr talman!

Jag skall gärna gå längre: det har inte bara varit fråga om god vilja utan i många fall även om faktiska åtgärder som lett till önskvärda och nyttiga resultat.

Ingen bestrider att socialdemokratin har en mycket stor del av förtjänsten för denna utveckling. Icke desto mindre kan vi gräla om mycket på detta område liksom på alla andra områden.

I det avsnitt av familjepolitiken som vi behandlar i dag finns exempel 23 på motsättningar av båda de här slagen. I reservationen 3 har herr Åkerlind och jag försökt att i fyra punkter sammanfatta moderata samlingspartiets uppfattning om vilka uppgifter familjepolitiken, främst det kontanta stödet till barnfamiljerna, bör fylla. Jag ber att få citera: ”Kontantstödet till barnfamiljer bör utformas så, att det får främst följande effekter: 1. En viss standardutjämning mellan barnfamiljer och andra grupper genom att en del av barnkostnaderna avlyfts från barnfamiljerna. I denna riktning verkar främst de allmänna barnbidragen. 2. Ett särskilt stöd där behovet är störst, dvs. till familjer med låga inkomster och/eller många barn samt till ensamstående barnförsörjare.” I den riktningen verkar framför allt de statliga och statskommunala bostadstilläggen. ”3. Ett särskilt stöd vid de tillfällen i familjens liv då de ekonomiska påfrestningarna är störst, särskilt tiden närmast omkring ett barns födelse. Den föreslagna nya föräldraförsäkringen täcker till en del detta behov. 4. Största möjliga valfrihet för familjerna. De bör få välja mellan att själva vårda barnen i hemmet eller att förvärvsarbeta och anlita hjälp med barntillsynen. Väljer de det senare bör de också ha rätt och verklig möjlighet att själva välja form för barntillsynen. Denna huvuduppgift för familjepolitiken löses inte alls med nu fungerande system.” Där har vi en av de skillnader i uppfattning som bottnar i olika underliggande värderingar. Fru Odhnoff sade ungefär som så att den mest brännande valfrihetsfrågan är kravet att kunna välja både hemarbete och förvärvsarbete utan att eftersätta barnens omvårdnad. Jag svarar inte för att citatet är ordagrant men tror att det i huvudsak är rätt uppfattat — alltså kravet att kunna välja båda. Jag skulle vilja formulera om det något och säga att den största bristen i detta avseende är tvånget att, för att fullt ut kunna tillgodogöra sig samhällets insatser på detta område, välja just den kombination som fru Odhnoff talade om och inte någon annan. Ett tvång att välja är inte någon valfrihet. Det finns ett gammalt exempel på valfrihet av samma slag. Det berättas om den gamle bilkungen Henry Ford, som av någon anledning hade fått för sig att alla bilar borde vara svarta, att han mot slutet av sin verksamhet uppvaktades intensivt av sina medarbetare, som krävde att kunderna skulle erbjudas ett större urval av färger. Kunden måste själv få välja färg på bilen. Ja visst, svarade Henry Ford, det är klart att kunden själv skall få välja färg på bilen, förutsatt att han väljer svart. Ungefär på samma sätt resonerar fru Odhnoff: Barnfamiljerna skall själva få välja mellan hemarbete och förvärvsarbete, förutsatt att de väljer som regeringen vill. Det är som jag ser det ingen valfrihet, och jag skall återkomma till det. Låt mig först peka på ett annat bekymmer, som i synnerhet är ett bekymmer för riksdagen. Som redan nämnts lade familjepolitiska kommittén för snart ett år sedan fram ett utbyggnadsprogram för familjestödet, som skulle kosta ungefär 935 miljoner kronor och var avsett att genomföras under loppet av tre år. Jag anser nu liksom då att det var väl försvarbart att ge programmet den formen och inte föreslå någon bestämd ordningsföljd mellan de olika åtgärder som fördes fram. Men det gällde kommittén och gäller knappast regeringen. Det hade varit i hög grad önskvärt att regeringen, när den nu lägger fram förslag som i varje fall kostnadsmässigt motsvarar ungefär en tredjedel av det programmet, också hade låtit riksdagen få någon uppfattning om vart regeringen syftar i fortsättningen. Det hade varit önskvärt att riksdagen fått tillfälle att avväga de olika förbättringarna mot varandra, i synnerhet som kommittén när det gäller avvägningen inte var helt enig. Om vi får förslagen med en bit varje år ett par tre år framåt kommer vi inte att ha den möjligheten att lägga en större tyngd på ett avsnitt och en mindre på ett annat, att förbättra på ett område och betala priset att tvingas skjuta upp något annat. Vi får inte den möjligheten, därför att vi får förslagen styckevis och delt på det här sättet. Det vill jag beklaga och gärna hoppas att, när regeringen — som vi utgår ifrån kommer att ske till nästa års riksdag, vilken regering det än är vid den tidpunkten — återkommer med ytterligare en bit av utbyggnadsprogrammet, man då också sätter in det i ett sammanhang som ger riksdagen möjlighet att göra inbördes prioriteringar mellan de olika föreslagna åtgärderna. Reservationerna 2 och 3 — nr 2 från utskottets centeroch folkpartiledamöter och nr 3 av herr Åkerlind och mig — rör sig i mycket stor utsträckning med samma frågeställningar. Det är just önskemålet om en samordning och en överblick av hela reformfältet, det är kravet på en samlad plan för åtminstone de närmaste årens utbyggnad och det är önskemålet om vad som i första hand skall ingå i planen för de närmaste årens utbyggnad. I det sista avseendet skiljer vi oss något, och jag vill säga några ord om det. Herr Romanus har klargjort att mittenpartierna bl.a. önskar en indexreglering av barnbidragen. Jag vill klart säga att på den punkten delar moderata samlingspartiet regeringens uppfattning att vi inte skall ha någon indexreglering av barnbidragen, huvudsakligen av två skäl. Ett är, som fru Odhnoff redan har anfört, att det skulle binda riksdagens och regeringens händer och hindra oss att år från år göra den prioritering av utbyggnaderna som kan behövas. Om det skulle bli så att det även i fortsättningen kan ställas till förfogande 200, 300 eller 400 miljoner per år finns en uppenbar risk att det utrymmet helt skulle tas i anspråk av automatiska förändringar av barnbidragen. Vi skulle då vara ur stånd att göra något annat. Det är enligt min mening inte någon lycklig situation, när vi lika väl kan önska att i stället förbättra stödet vid de särskilt påfrestande tillfällena eller stödet till låginkomstfamiljerna. Det finns också ett annat skäl. Moderata samlingspartiet, liksom mittenpartierna, har ju länge krävt en indexreglering av skatteskalor och avdragsbelopp i skattesystemet. När man kräver det får man också göra klart för sig att man inte rimligen kan indexreglera både utgiftssidan och inkomstsidan i budgeten. Viss indexreglering av utgifter är nödvändig. Det gäller framför allt sociala utgifter som representerar ett absolut minimum, en minimistandard som inte tål någon urgröpning ens av en kort tids prisstegringar. Dit hör i första hand folkpensionerna, men även en del annat. I övrigt måste man rimligtvis acceptera att om inkomstsidan hindras att växa automatiskt kan inte alltför stora bitar av utgiftssidan få lov att växa automatiskt. Det måste rimligen leda till ett årligt behov av skattehöjningar, och det vill vi inte vara med om. Vi har i stället fört fram ett annat önskemål, som vi vill ha tillgodosett i den plan vi förväntar oss för familjestödets fortsatta utbyggnad, och det är just en förbättrad valfrihet för familjerna. Det går i dag en bred ekonomisk klyfta mellan de familjer som vill och kan utnyttja det som statsrådet Odhnoff så vackert kallar samhällets barnomsorg och de som inte vill eller kan utnyttja den omsorgen. Jag har sagt det flera gånger tidigare att även för familjer som på grund av höga inkomster betalar mycket höga egna daghemsavgifter är den daghemskostnad de inte betalar, det bidrag som stat och kommun ger till barntillsyn i de fallen, det i särklass största bidrag som utgår inom hela det familjepolitiska systemet. Det kan uppskattas till mellan 7 000 och 15 000 kronor, varierande med egenavgift, med daghemmens olika dyrbarhet och sådant. Men det är alltså bara en del familjer som får del av det stödet. Och det är ingalunda självklart de som behöver det bäst. För att få del av det krävs det att man råkar bo någonstans där förmånerna finns tillgängliga. Det krävs också att man är villig att låta sina barn i huvudsak tillses i den formen. Och det krävs åtskilligt annat. För stora delar av befolkningen kommer denna förmån sannolikt aldrig att bli tillgänglig — jag tänker på glesbygdernas folk — och för de andra skulle det även med en ambitiös utbyggnad i varje fall dröja länge innan så sker.

Det kan till en del, och icke obetydlig del, lösas på skattesidan, i synnerhet för dem som är två förvärvsarbetande. Genom realistiska förvärvsavdrag för barntillsynskostnader kommer man ett gott stycke på väg.

Men vi är också helt medvetna om att det aldrig går att komma hela vägen fram genom reformer på skattesidan i detta avseende, utan det behövs en komplettering, någon form av vårdnadsbidrag för småbarnsfamiljer som inte kan få eller som inte efterfrågar plats på daghem eller i familjedaghem. Vi har tidigare framfört det förslaget, och vi vidhåller att det är någonting som skall undersökas. Så till några frågor rörande bostadstilläggen. I fråga om de nya inkomstprövningsreglerna och att man skulle bortse från de förlustavdrag som kan uppkomma i självdeklarationen vid bestämningen av den bidragsgrundande inkomsten går moderata samlingspartiet, och herr Åkerlind och jag i reservationen 4, längre än mittenpartierna har gjort i sin reservation i det att vi yrkar avslag på hela förslaget. Det är ett exempel på den andra sortens meningsskiljaktighet som inte i första hand bygger på olika grundvärderingar utan på att vi är övertygade om att just det förslag som här har framlagts av regeringen icke är effektivt när det gäller att lösa de problem som man själv säger sig vilja lösa. De i debatten mycket uppmärksammade fall av missbruk eller, för att inte om alla använda en så kriminaliserande term, av onödigt utnyttjande av bostadstillägg, som man säger sig vilja komma åt, kommer med det föreslagna systemet att lämnas helt i fred. Man kommer icke åt dem. De höginkomsttagare med lyxvillor som i dag uppbär höga bostadstillägg kommer även i fortsättningen att göra det. Herr Romanus sade att det föreslagna systemet drabbar även alldeles vanliga löntagare med alldeles vanliga inkomster och alldeles vanliga egnahem. Han har rätt men särskilt rätt om man skärper det därtill att det drabbar huvudsakligen eller nästan enbart dem, medan de andra går fria. Det är ju så att stora bostadstillägg i fall med höga inkomster och lyxvillor egentligen bara förekommer vid rent bedrägeri, där man antingen sätter sig över de regler som redan finns i dag eller kringgår dem genom att ge felaktiga uppgifter om sina inkomster och framför allt om sin förmögenhet. Sådana fall förhindrar man inte med den föreslagna nya regeln. De kan bara förhindras genom en bättre kontroll, och en sådan har, som vi nästan varje dag kan läsa om i tidningarna, nu inletts på många ställen, och man fångar också många fula fiskar i det nätet med hjälp av de regler som redan finns. Vidare kan bostadstillägg vid rätt höga faktiska inkomster förekomma i kombinationen rörelseidkare och villaägare. Det beror emellertid på att rörelseidkaren av näringspolitiska skäl beskattas efter särskilda regler, som ofta leder till att den nominella skattepliktiga inkomsten är låg i förhållande till den reella inkomsten. Meningen är ju att den skattelättnad detta medför skall användas till konsolidering av företaget, och det sker väl som regel också, får vi hoppas. Men i detta sammanhang är det viktiga att denna låga inkomst, som bl.a. möjliggör bostadstillägg, som regel framkommer redan på den s.k. rörelsebilagan till självdeklarationen och icke påverkas av det förslag som regeringen lagt fram. Oavsett om man får göra något förlustavdrag på huvudblanketten eller inte har den låga inkomsten redan förts in på raden ”Sammanräknad inkomst” i deklarationsblanketten. Det kommer icke att göras något nämvärt åt den saken med det föreslagna systemet. Ett förslag, som är avsett att förebygga missbruk men vars verkan måste bli att i stort sett bara drabba dem som alls icke är beskyllda för missbruk, har vi alltså icke kunnat biträda utan vi yrkar i reservationen 4 helt avslag på propositionens förslag i detta avseende. I frågan om utbetalningen av de statskommunala bostadstilläggen till familjerna eller till hyresvärden har socialdemokraterna i utskottet kommit att bilda minoritet, och de har avgivit reservation. Åtskilligt är redan sagt i denna fråga, och mer kommer att sägas.

Det kan inte vara rimligt att vi för några få — i det stora sammanhanget mycket få — fall av försumlighet skall behöva sätta bortåt 600 000 familjer under förmyndare. På den punkten yrkar jag därför bifall till utskottets hemställan. Så till den tredje frågan. Vi har fått ett förslag om att bostadsstödet till barnfamiljer skall utvidgas till att omfatta även låginkomsttagare utan barn. Det är återigen ett sådant där fall, där vi menar att det föreslagna systemet inte är tillräckligt effektivt för att i rimlig grad motivera en satsning av den storlek som föreslås ske. Vi är överens om att låginkomsttagare är i behov av och borde kunna göra anspråk på samhällets stöd. Men det är uppenbarligen omöjligt att knyta ett sådant stöd till just den del av konsumtionen som bostaden utgör, om man skall vinna någon effekt med stödet. Det finns hundratusentals och åter hundratusentals låginkomsttagare, som vore i behov av en bättre standard, och vi når en försvinnande liten del av dem om vi knyter stödet just till bostadskostnaden och bostadskonsumtionen. Och vad värre är: vi når inte de allra mest behövande utan snarare dem som ligger närmast gränsen för att icke längre vara låginkomsttagare. I valet mellan två modeller, som familjepolitiska kommittén hade låtit utarbeta utan att själv kunna förmå sig till att rekommendera någon av dem, har regeringen stannat för den ena och centerpartiet för den andra. Jag skall medge att av två onda ting har kanske regeringen trots allt valt det minst onda. Olägenheten med regeringens förslag är att det når så ytterst få, men i gengäld med belopp som åtminstone kan ha någon effekt där de hamnar. Den andra modellen når något fler, men med belopp som är så små att de knappast skulle märkas ens i en budget av den storlek som vi har att räkna med hos dessa grupper. Men ingendera vägen är effektiv och ingendera är rättvis. Dessa låginkomsttagare skulle ju få stöd till hyran i den mån den överskrider 300 eller 400 kronor i månaden. Förutsättningen för att få stödet är att man själv har råd att betala en för dessa grupper mycket betydande hyra utöver den del man får i bostadstillägg — en hyra som är så stor att man för att kunna betala den måste ligga i det allra översta skiktet av de inkomsttagare som skulle bli berättigade till tillägget. Vi har gett exempel som illustrerar det här. En inkomsttagare som tjänar 1 500 kronor i månaden och har en hyra på 550 kronor skulle få 200 kronor i månaden i bostadstillägg. Men den som tjänar 1 000 kronor — det är en verklig låginkomsttagare, det — och därför inte orkar med den del han själv måste betala av en sådan hyra utan bor för låt oss säga 290 kronor i månaden får inte ett öre. Detta kan inte rimligen vara ett rättvist system, och vi yrkar avslag på det också. Herr talman! Bara några frågor som gäller barntillsynen. Vi avskaffade förra året i äntligen vunnen enighet den s.k. balansregeln för statsbidrag till kommunernas familjedaghem. I en trepartireservation till dagens betänkande begärs att vi nu också skall avskaffa den kvarvarande kvotregeln. Jag vill inte hävda att detta är någon särskilt stor fråga, men det är något av en rättvisefråga. Det nuvarande systemet innebär ju att en kommun som inte har minst 100 familjedaghemsplatser, kanske därför att det inte finns behov av så många, är ställd helt utanför rätten till statsbidrag. Vi tycker att det är en onödig begränsning och vill därför att den regeln skall avskaffas. Herr talman! Med de här orden vill jag yrka bifall till reservationerna 3,4, 7,9, 11, 12 och 17 och därutöver till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har i olika utredningar under åren konstaterats att mångbarnsfamiljernas inkomster ofta är låga och att det relativa konsumtionsutrymmet blir mindre när det skall delas inom en sådan familj. Likaså har det konstaterats att socialhjälpsberoendet ökar med antalet barn i en familj. I det sammanhanget intar familjer med en förälder enligt låginkomstutredningen en speciell ställning, eftersom de har den sämsta ekonomiska situationen bland barnfamiljerna. Det är också den inkomst familjen förfogar över som bestämmer hur stor del barnkostnaderna får ta. Jag har sett uppgifter om att familjer i höga inkomstlägen kan ha upp till 40 procent högre barnkostnader än familjer i låginkomstlägen. Det finns alltså ingen likhet mellan barns standard, utan den är beroende av hur mycket varje familj kan anslå till barnens konsumtion. När det allmänna barnbidraget en gång infördes, betonades det att det skulle utgöra samhällets kontantstöd till barnfamiljer och att dess konstruktion som generellt stöd hade att göra med befolkningspolitiska och rättviseskäl men också socialpolitiska skäl. Från vpk:s sida har vi inte funnit anledning att gå ifrån principen att stödet skall vara till för att kompensera alla barnfamiljer i förhållande till familjer utan barn. Det särskilda stöd som barnfamiljer i låga inkomstlägen naturligtvis behöver menar vi skall gå via bostadsstödet. Den penningvärdeförsämring som inträffat under de senaste åren har inneburit en minskning av de allmänna barnbidragens värde. Detta förhållande har av och till mötts med höjningar av beloppet, men eftersom dessa höjningar inte följt prisutvecklingen har urholkningen ändå fortsatt. Vi har under flera år hävdat den meningen att barnbidragen i likhet med flera andra delar av det familjepolitiska stödet borde göras värdebeständiga. Och eftersom inriktningen även efter familjepolitiska kommitténs arbete ju är att barnbidragen alltjämt skall utgöra stommen i konsumtionsstödet till barnfamiljerna, upprepar vi i år förslaget om en värdesäkring genom indexreglering. Jag ber i det stycket, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 vid punkten 5. Frågan om kostnaderna för barntillsynen för den enskilda familjen lika väl som för samhället har också dryftats under de år som familjepolitiken varit som mest aktuell. Att det är en stor kostnad för den enskilda familjen att vårda barn i hemmet har konstaterats. Gjorda beräkningar har också visat att den vårdformen är dyrbar för samhället, detta eftersom de investeringar som görs i utbildning inte kommer till användning i produktionslivet därför att många yngre människor måste stanna hemma för att ta hand om sina barn. Samhällets barntillsyn är därför något av en nyckelfråga, inte bara i ekonomiskt hänseende utan också när det gäller möjligheten för kvinnorna att gå ut i förvärvsarbete. Det har sagts åtskilliga gånger förut men tål att upprepas att planeringen av daghem alltjämt är märkt av konservativa värderingar. I 1970 års långtidsutredning finns t.ex. beräkningen att den låga förvärvsfrekvensen bland kvinnorna skall fortsätta på grund av att bristen på arbetstillfällen och barntillsyn förutsätts bestå. Det är naturligtvis inte så att värderingarna i och för sig styr utvecklingen på det här området. Här lika väl som i andra sammanhang är det avgörande de lagar som gäller inom det kapitalistiska systemet. Men beräkningar av det slag jag anfört används alltför ofta för att hålla tillbaka en nödvändig utbyggnadstakt på barntillsynsområdet. Om man utgår ifrån att kvinnorna inte heller i framtiden skall deltaga i förvärvslivet mer än till 60 å 65 procent, kan man naturligtvis tycka att det inte är så väsentligt att öka utbyggnadstakten. I vissa kommuner har det talats om prioritering av barnstugeutbyggnaden. Men det gäller inte på långt när alla kommuner. Från vpk:s sida menar vi därför att en sådan enhetlig utbyggnad överallt inte kan åstadkommas på annat sätt än genom att staten tar huvudansvaret för denna verksamhet liksom man har gjort när det gäller skolan. I det syftet har vi ställt förslag om att staten till att börja med skall stå för lönerna åt daghemspersonalen, så att kommunerna avlastas den kostnaden. Utskottsmajoriteten hänvisar i sin skrivning till att betänkandet från 1968 års barnstugeutredning beträffande förskoleverksamhetens framtida innehåll och organisation nu prövas i departementet efter den remissbehandling som skett. Man pekar också på det arbete som pågår inom den kommunalekonomiska utredningen. För vår del kan vi inte finna att barnstugeutredningens betänkande ger tillräckligt klara anvisningar om på vilket sätt finansieringsfrågorna i samband med barnstugeverksamhetens utbyggnad skall lösas. Och även om dessa frågor kommer att prövas i den kommunalekonomiska utredningen, så anser vi det nödvändigt att redan nu inleda ett successivt statligt övertagande av kostnaderna för barntillsynen. Detta kan ske genom att staten, som vi föreslagit, i första hand tar över kostnaderna för personalen. Den här betoningen från vår sida av det angelägna i att skyndsamt inleda en annan ordning när det gäller kostnadsfördelningen mellan stat och kommun just på det här området har att göra med att vi vill få fram åtgärder som verkligen innebär en utveckling på barntillsynsområdet. De åtgärder som under nu rådande förhållanden är möjliga att vidta finner vi helt otillräckliga. Det långsiktiga målet, barntillsyn för alla, kan inte nås så länge även tillgången till barntillsyn i sista hand styrs av kapitalisternas behov av arbetskraft. När arbetskraftsreserven, som i så hög grad består av kvinnor, behövs i produktionen är det lättare att vinna gehör för kravet att samhället — dvs. stat och kommun =— skall ta ansvaret för barnen. Men när konjunkturerna blir sämre stoppas utbyggnaden, och då inträffar det t.o.m. att man stänger eller minskar verksamheten vid de barnstugor som finns. Med en sådan ordning är det långt till det mål som eftersträvas — en kvalitativt god barntillsyn som kommer såväl barn som föräldrar till godo. Det målet nås, menar vi, snabbare genom ett förverkligande av det förslag som vi har ställt. Jag vill därför, herr talman, också yrka bifall till reservationen 15 vid punkten 12.

Herr talman! Diskussionen gäller socialutskottets betänkande nr 5, punkterna 1—14, och till det avsnittet är inte mindre än 18 reservationer fogade. Utöver de — som jag tycker ganska utförliga — redovisningar och resonemang som presenteras i betänkandet vill jag bara göra en del kommentarer till reservationerna 1 t.o.m. 7 och 9 t.o.m. 18 samt till utskottets skrivning vad gäller utbetalningsreglerna för bostadstillägg. Av de nämnda 17 reservationerna från oppositionen är 3 från vpk och de 14 övriga från de borgerliga partierna. Vid läsningen av de här 14 borgerliga reservationerna försöker man finna ett alternativ till regeringens familjepolitik, men det är inte lätt att hitta något sådant. Herr Carlshamre sade i sitt inlägg att han ville se en fortsättning på de förslag som familjepolitiska kommittén hade ställt. Han menade att en sådan fortsättning måste komma nästa år, vilken regering som än sitter. Ja, vi får sannerligen inga sådana besked från den borgerliga oppositionen i den splittrade flora av reservationer som fogats till utskottsbetänkandet. Jag har som sagt försökt att välvilligt ”läsa fram” en borgerlig linje i de här reservationerna, men det går inte. Familjepolitiken är, som framhållits här av statsrådet Odhnoff, en viktig del av samhällets politik. Den är inte minst viktig därför att vi har fått en mycket stor ökning av antalet familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar, och omvårdnaden om barnen är en av samhällets mest angelägna uppgifter. För att inte uppta kammarens tid för mycket måste jag försöka bunta ihop reservationerna, när de nu är så många. Jag skall börja med att ta upp den del av reservationerna som gäller det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. I reservationen 1 av vänsterpartiet kommunisterna kräver man en indexreglering av de allmänna barnbidragen. För att utjämna mellan olika grupper i samhället, barnfamiljer och andra, är det nödvändigt att insatserna i första hand går till den delen av stödet som är riktat till låginkomsttagarna. Bostadstillägget är en sådan form av stöd. Men vpk:s modell skulle innebära att man vid prioritering av de resurser vi har skulle prioritera barnbidragen och alltså ge mer till höginkomsttagarna än till låginkomsttagarna. Jag har svårt att förstå hur det kan rimma med vpk:s politik. Så till de borgerligas alternativ — eller brist på alternativ. Av de borgerliga reservationerna är det såvitt jag kan se bara två där man har kunnat enas, nämligen den reservation som gäller inverkan av förmögenhet vid beräkningen av bostadstilläggen och den som gäller förslaget om avskaffande av kvotregeln beträffande statsbidraget till familjedaghem. Där har vi en enig borgerlig samling. Jag skall i det sammanhanget ägna mig åt litet historik när det gäller oppositionen och vårdnadsbidraget. Kammarens ledamöter behöver dock inte vara oroliga, jag skall inte gå tillbaka till 1400-, 1500 och 1600-talen, som vi ju ibland får uppleva att man gör här i kammaren. Jag behöver inte gå längre tillbaka än till 1970. Jag har då försökt finna en rak linje i något av det som borgerligheten i det fallet presenterar, och jag medger att jag kanske har varit alltför ambitiös och möjligen också alltför naiv. Jag har nämligen inte funnit någon sådan rak linje. Vad fann jag då? Jo, 1970 krävde centern och folkpartiet i en gemensam partimotion införande av ett vårdnadsbidrag på 500 kronor per barn och år i åldern fram till inträdet i grundskolan, dvs. från noll till sju år. Det kravet hade man också med i sin reservation till andra lagutskottets utlåtande. Man ansåg sig då inte kunna invänta familjepolitiska kommitténs förslag. Åren 1971 och 1972 återkom mittenpartierna i såväl gemensamma partimotioner som i reservationer med krav på vårdnadsbidrag. I avvaktan på familjepolitiska kommitténs betänkande nöjde man sig emellertid då med att kräva en samlad plan för familjepolitiken, vari ett vårdnadsbidrag skulle ingå. Man nämnde där ingenting om vårdnadsbidragets storlek. Även moderaterna hade 1971 en reservation med krav på ett samlat förslag till utbyggnad av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna, dock utan att nämna ordet vårdnadsbidrag. År 1972 förekom inte något motsvarande krav. Herr Romanus sade här att det utreds så mycket inom familjepolitiken och att de många utredningarna har varit till nackdel. Men i den utredning som verkligen mycket grundligt har granskat de ekonomiska stödåtgärderna till familjerna, nämligen familjepolitiska kommittén — där de borgerliga partierna har varit representerade — finns konkreta förslag från mittenpartierna när det gäller vårdnadsbidrag. Herr Larsson i Borrby och herr Mundebo säger där att man vill ha ett vårdnadsbidrag på 200 kronor i månaden per barn till alla familjer som har barn mellan åtta månader och tre år. Och herr Carlshamre föreslår ett vårdbidrag på 600 kronor i månaden till barn mellan ett och tre år, om familjen inte utnyttjar samhällets barntillsyn. Och vad föreslår man då i årets reservationer? Ja, man har inga konkreta förslag, och mittenpartierna föreslår att denna fråga skall bli föremål för ytterligare utredning. Och då har herr Romanus för en stund sedan stått i denna talarstol och sagt att det utreds alldeles för mycket och att utredningarna är till nackdel! Politik är att vilja, har någon sagt. Politik är också att veta vad man vill, skulle jag vilja tillfoga. När det gäller stödet till barnfamiljerna kommer också förslaget ifrån mittenpartierna på en samlad plan för familjepolitiken. Vi har haft ett grundligt utredningsarbete. Familjepolitiska kommittén har, tycker jag, gjort ett alldeles utmärkt arbete och lagt fram en plan när det gäller utformningen av det ekonomiska stödet. Vi har barnstugeutredningen, som har haft att utreda den delen av familjepolitiken och som också har lagt fram förslag. Vi väntar oss på det området en proposition under året. Vad är familjepolitiska kommitténs förslag om inte en plan som man, såvitt jag förstår, får genomföra successivt? Regeringen har i årets statsverksproposition och i den särskilda proposition om föräldraförsäkring som avlämnats föreslagit en del av det som familjepolitiska kommittén föreslagit. Rätten till bostadstillägg prövas för närvarande efter den taxerade Nr 60 inkomsten. Vi är alla överens om att det behövs en annan grund för den Onsdagen den här beräkningen. En aktuellare inkomst måste vara grunden. Vi är också, 4 april 1973 tror jag, överens om att vi måste skapa rättvisa när det gäller bostadstilläggen mellan hyresgäster i vanliga hyreslägenheter och villaägare. Regeringen har, i avvaktan på den tekniska utredning som behövs, föreslagit ett provisorium. Man vill alltså här begränsa möjligheten att utnyttja underskottsavdraget. Regeringen har i propositionen föreslagit beloppet 3 000 kronor. Utskottet har, efter att ha tagit del av en del material, föreslagit en justering av regeringens förslag, så att beloppet blir 4 000 kronor. Hur är de borgerliga alternativen till det här förslaget om provisorium? Jaha, det är total borgerlig splittring här också. Moderaterna yrkar avslag, folkpartiet talar om 6 000 kronor, och centerpartiet talar om 3 000, som skall ökas med 1000 för varje barn utöver två. När det gäller bostadstilläggen till låginkomsttagare utan barn har vi också olika bud från de borgerliga. Herr Carlshamre har nyss talat om att moderaterna yrkar avslag på förslaget medan de övriga borgerliga partierna har andra bud. För borgerlighetens reservationer vid det här betänkandet skulle som motto kunna stå: Enade vi stå och söndrade vi falla. Det är nämligen vad som kännetecknar reservationerna i det här betänkandet. Sedan vill jag säga några ord om reservationen 8, där socialdemokraterna har kommit i minoritet i utskottet. Den gäller utbetalningsreglerna för det statskommunala bostadstillägget. Eftersom reservationen är knapphändig och det tydligen råder en del okunnighet om vad reservanterna menar skall jag litet beskriva hur bostadstillägget är utformat. Bostadstillägget består av två delar. Till att börja med utgår ett statligt tillägg, som när det är oreducerat uppgår till 75 kronor per månad. Till det beloppet är inte knutet några villkor beträffande bostadens storlek, hyreskostnad osv. Sedan finns en andra del, alltså ett kommunalt bostadstillägg, som utgår till barnfamiljer med höga bostadskostnader. Det bostadstillägget är knutet till hyreskostnaden, och till det utgår dessutom ett statsbidrag. Familjepolitiska kommittén har föreslagit att den delen skall kallas det statskommunala tillägget, och det har också regeringen anslutit sig till. Regeringen har i sin proposition föreslagit, och detta förslag stöds av de socialdemokratiska reservanterna, att den del av bostadstillägget som är knuten till hyreskostnaden — den statskommunala delen — skall gå direkt till hyresvärden. Den skall ses som en hyressubvention. Det fanns i remissyttrandena över familjepolitiska kommitténs betänkande ett mycket starkt krav på en förändring av reglerna för utbetalning av bostadstilläggen. De socialdemokratiska reservanterna tycker att regeringens förslag till lösning på denna i många sammanhang mycket kontroversiella fråga är bra; man åstadkommer en delning, och den del som är direkt knuten till hyreskostnaden går direkt till hyresvärden. Det kan vara angeläget att i vissa sammanhang styra konsumtionen till en viss vara, i detta fall till bostaden. Vi vet att en god bostad är väsentlig för barnfamiljer och andra. Av bl.a. Gustav Jonssons verk om det sociala arvet framgår det klart att bostaden har en mycket stor betydelse för människors utveckling. De socialdemokratiska reservanterna biträder alltså propositionen på denna punkt. Jag yrkar bifall till reservation nr 8. Marginaleffekterna tas upp i mittenpartiernas reservation. Man talar om skatter, bidrag och avgifter, och man tar också upp enhetliga daghemsavgifter. Marginaleffekter får man alltid i ett system där man har progressiva skatter och inkomstgraderade bidrag och avgifter. Dessa frågor utreds av kommunalekonomiska utredningen. Den har alltså i uppdrag att se över bl.a. detta. Bara några ord om förslaget om enhetliga daghemsavgifter. Att fastställa daghemsavgifter är en kommunal angelägenhet. Kommunförbundet förordar i sina rekommendationer till kommunerna en inkomstgraderad avgift. Jag tror att över hälften av landets kommuner har inkomstgraderade avgifter. Ett genomförande av familjepolitiska kommitténs förslag på denna punkt skulle ha kostat 70 miljoner kronor. De pengarna måste tas någonstans ifrån. Jag utgår ifrån att man i detta läge kan använda 70 miljoner till bättre ändamål än till att höja avgifterna för låginkomsttagare och sänka dem för höginkomsttagare, vilket skulle bli fallet om regering och riksdag skulle rekommendera kommunerna att införa enhetliga daghemsavgifter — ett förfarande som man också kan ifrågasätta lämpligheten av. Nästa avsnitt i det familjepolitiska blocket gäller sociala serviceåtgärder. På denna punkt finns en reservation från vänsterpartiet kommunisterna, som tar upp frågan om konstruktionen av statsbidraget till daghem. Motioner i det ärendet har väckts tidigare, inte bara från vänsterpartiet kommunisternas håll. Utskottet hänvisar till att riksdagen när den skall behandla barnstugeutredningens förslag också skall ta upp frågor som rör finansieringen av barnstugorna, som också fru Marklund nämnde. Den kommunalekonomiska utredningen måste också komma in på detta när den behandlar avvägningen av kostnaderna mellan stat och kommun. När det gäller de kommunala familjedaghemmen vill jag säga att alla undersökningar som har gjorts — och det är ganska många — i enskilda kommuner och av hela län här i landet visar att föräldrarna, familjerna, föredrar att ha sina barn på barnstuga framför familjedaghem. Det finns alltså ett uttalat önskemål från barnfamiljernas sida om barnstugor. Vi måste givetvis ha både barnstugor och familjedaghem. Men när det finns en så väl utbyggd opinion från föräldrarnas sida är det väl riktigt att samhället stimulerar i riktning mot ett ökat barnstugebyggande. Det är alltså helt i linje med föräldrarnas önskemål när regeringen gör det. I statsverkspropositionen konstateras att byggandet av barnstugor har stagnerat, och helt följdriktigt höjs statsbidraget — både anordningsbidraget och driftbidraget — till daghem och fritidshem i det budgetförslag vi har att behandla. Konstruktionen är att statsbidraget är baserat på procentberäkning — 35 procent av nettokostnaderna. Mittenpartierna föreslår att detta bidrag skall höjas till 50 procent. Bara konstruktionen i sig är fördelaktig, eftersom den följer kostnadsutvecklingen på ett sätt som ett fast krontal — såsom nu gäller för daghem och fritidshem — inte kan göra. Med några siffror skall jag visa att utvecklingen inte har stått stilla när det gäller familjedaghemmen. År 1971 hade vi 41 000 platser i daghem, och vi hade också 41 000 kommunala familjedaghemsplatser. Enligt de siffror som gällde den 30 januari i år — och som jag har fått från socialstyrelsen — har vi 49 500 daghemsplatser och 50 000 familjedaghemsplatser. Det har följaktligen blivit en ökning även av antalet familjedaghem. Jag tycker alltså att det är helt riktigt med styrningen i den riktning som föräldrarna önskar beträffande barnstugorna, som regeringen gör. Man kan också säga detta när det gäller kostnaderna för dessa båda former av barntillsyn. Enligt uppgifter från socialstyrelsen var driftkostnaderna år 1972 för en daghemsplats ungefär 13 000. — Detta är ett riksgenomsnitt; man kan inte använda några andra siffror i ett sådant här sammanhang. Kommunförbundet har meddelat att en familjedaghemsplats år 1972, om man utgår från nio timmars tillsyn och om man tar ortsgrupp 5, kostade 10 910 kronor. Det är alltså en betydlig skillnad i kostnaderna mellan daghem och familjedaghem. I den debatt som utskottsreservanterna har fört här har man bl.a. dragit in frågan om valfrihet och påstått att socialdemokraterna inte skulle värdesätta möjligheterna till valfrihet. Herr Gustavsson i Alvesta har frågat: Varför värdesätter man inte vård av barn i hemmet? Herr Romanus har sagt att socialdemokratin eller Socialdemokratiska kvinnoförbundet har gjort upp räkningen med valfriheten. Det är klart att man kan föra en sådan diskussion och då utgå från vad jag skulle vilja kalla en liberal valfrihet, men valfriheten är ju helt meningslös, om vi inte har ett mer jämlikt samhälle. Det går visserligen mycket väl att t.ex. säga till alla människor: Ni har valfrihet att gå ut och köpa en Rolls Royce eller att inte göra det; det är valfrihet. Men det finns ju ingen reell möjlighet för människor att använda sig av den valfriheten. Vad som är angeläget att slå fast är att det måste finnas en jämställd grund att stå på för att man skall kunna tala om en reell valfrihet, och det är mycket långt till det samhälle som har en sådan grund för alla. Och så länge vi inte har den jämställdheten är alltså valfrihetsresonemanget bara ett slag i luften. Herr Romanus säger sedan i debatten — jag kan inte undgå att beröra det — att när det gäller barntillsynen har socialdemokratin skapat ett katastrofläge. Jag tycker, herr Romanus, att detta är att ta till väl starka ord. Även om vi vänder på det hela, skulle jag inte vilja påstå att de borgerliga hade skapat ett katastrofläge. Det är ju så, herr Romanus, att det är socialdemokratin och den del av arbetarrörelsen som tillhör den fackliga sidan som mycket hårt har drivit frågan om utbyggnaden av barntillsynen. Det är naturligt att kravet på en sådan utbyggnad är mycket starkt från de fackliga organisationerna, eftersom de rymmer de medlemmar som i så stor utsträckning har behov av en ökad utbyggnad av samhällets barntillsyn. Herr Romanus, jag och många andra har tidigare i denna kammare diskuterat detta, men jag vill alltså starkt vända mig mot påståendet att ett katastrofläge har skapats. Den utbyggnad som i mycket stor utsträckning har gjorts under åren har många gånger kommit till mot oppositionens vilja. Herr Romanus säger också att samhällets familjepolitik, de ekono miska stödåtgärderna, har gått ut över vanliga barnfamiljer med normala inkomster. Införandet av vårdbidrag, indexregleringen av barnbidrag osv. är naturligtvis åtgärder för att förbättra barnfamiljernas situation. Här har sagts från flera håll, t.o.m. av herr Carlshamre, att det är de låga inkomsttagarna som vi i första hand skall hjälpa. Men när man framlägger sina konkreta förslag får man också se till att man i första hand gynnar de stora familjerna. Av de ekonomiska stödåtgärderna är det just bostadstillägget som har den utformningen att man hjälper i första hand låginkomsttagare. Herr talman!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

Herr talman! Fru Sigurdsen påstår att det inte finns någon borgerlig enighet här, inga alternativ, det är en splittrad flora av förslag osv.; hon kan inte utläsa någon enighet alls. Fru Sigurdsen kan inte komma ifrån det faktum att det har varit en klar viljeinriktning från vårt parti i fråga om ett vårdnadsbidrag som inriktar sig på att skapa den valfrihet som vi vill ha i ett samhälle. Fru Sigurdsen säger att det måste finnas jämlikhet i ett samhälle, annars är valfriheten ett slag i luften. Jag håller med om det. Men borde inte de där stolta parollerna från socialdemokraterna tidigare och ett 40-årigt regeringsinnehav ha resulterat i att man lyckats skapa ett jämlikare samhälle, så att valfriheten hade fått plats? Fru Sigurdsen säger att splittringen bland de borgerliga reservanterna är total. Därmed ger fru Sigurdsen sken av att det råder total enighet inom det socialdemokratiska partiet. Är det verkligen så, fru Sigurdsen? Är det, för att ta ett exempel, total enighet i fråga om utbetalningarna av bostadstilläggen? Politik är att veta vad man vill, säger fru Sigurdsen. Jag ställde mig frågan: Talade fru Sigurdsen på partiets vägnar eller för sig själv? Det är inte så många år sedan som fru Sigurdsen stod här och slogs för balansregelns bibehållande, medan det kom förslag om att den skulle avskaffas. Det är inte så länge sedan vi hade väldigt hårda debatter om statsbidrag till familjedaghem. I dag säger fru Sigurdsen — jag respekterar det — att vi behöver och måste ha familjedaghemmen för att klara barntillsynen. Jag frågade också beträffande propositionen när det gäller ränteavdragen på 3 000 kronor.

Herr talman! Ja, fru Sigurdsen, man skall veta vad man vill! Vill fru Sigurdsen verkligen att bostadstilläggen skall betalas ut till hyresvärdarna? Man bör ha en rak linje när det gäller vårdnadsbidragen, ansåg fru Sigurdsen och hävdade att mittenpartierna inte haft det. Vår linje har inneburit att man får börja i smått. Vi hade ett förslag om 500 kronor, och nu har vi sagt att det bör byggas ut och vi utvecklar tanken på vårdnadsbidrag. Det är vår raka linje. Vilken är er raka linje när det gäller vårdnadsbidragen? 1965 antog er partikongress ett förslag om vårdnadsbidrag. I FN-rapporten 1968 om kvinnans ställning sägs: ”Under de år barnen kräver vård och tillsyn sker en betydande standardsänkning, om inte någon utjämning sker. Det finns därför skäl att som komplement till det allmänna barnbidraget lämna ett särskilt stöd under de år då barnen kräver de största vårdinsatserna.” Det var er linje 1968. Vilken är er raka linje nu när det gäller vårdnådsbidragen? Ni vill inte utveckla dem, ni vill avveckla hela tankegången. Man skall inte vara splittrad, säger fru Sigurdsen och skojar över att oppositionspartierna haft olika ståndpunkter när det gäller underskottsavdragen — 6 000 kronor föreslogs från folkpartihåll, moderaterna yrkade avslag och centerpartiet hade en annan lösning. Ja, men var står ni själva? Fru Odhnoff har föreslagit 3 000 kronor, fru Sigurdsen föreslår 4 000 kronor. Det innebär väl inte att splittringen är så mycket mindre hos er, och man bör kanske kunna ställa något större krav på en proposition som kommer från ett departement med stora utredningsresurser än på enskilda riksdagsmäns motioner. Det är först i utskottet som vi fått reda på vad detta förslag över huvud taget innebär för vanliga familjer. Kom sedan inte och tala om splittring — då kastar ni sten i glashus! När jag i samband med de kommunala familjedaghemmen talade om katastrofläge ägnade jag mig, liksom fru Sigurdsen, åt litet historik: i slutet av 1950-talet insåg man inom socialdemokratin att den politik när det gäller barntillsynen, som man hade haft huvudansvaret för, hade lett till ett katastrofläge. Men man drog inte de rätta slutsatserna, nämligen att vi måste sätta in alla åtgärder för att snabbt åstadkomma resurser för barntillsynen och få fram bra kommunala familjedaghem. Det tog många år av tjat i riksdagen innan folkpartiet och sedan även centerpartiet och moderaterna fick med regeringen på att ta krafttag när det gäller familjedaghemmen. Inte därför att vi ansåg att de är bättre än daghemmen, utan därför att det gällde att snabbt få fram platser — de flesta familjer föredrar nämligen familjedaghem framför ingen barntillsyn alls när de söker hjälp från kommunens sida. Det var det saken gällde den gången.

Herr talman! I den första halvan av sitt anförande — alltså innan hon började läsa statistik — ägnade sig fru Sigurdsen mindre åt att tala om de föreliggande förslagen i sak än om de personer och partier som står bakom förslagen. Hon sade sig inte ha kunnat spåra något samlat alternativ till familjestödets fortsatta utbyggnad. Nej, tacka för det! Ett alternativ är just ett alternativ till ett redan framlagt förslag, och det fanns inget förslag att lägga något alternativ till. Regeringen har inte lagt fram något samlat program för utbyggnaden — och det är det vi kritiserar — och då kan vi heller inte komma med något alternativ. Men jag kan förstå att fru Sigurdsen söker tröst i betraktelser om andras oenighet. Det är ju uppenbart att enigheten inte är så fullständig heller mellan de partier som ingår i regeringsunderlaget — fru Sigurdsen hade mycket ont att säga om fru Marklund. Det är också alldeles uppenbart att fru Sigurdsen inte är enig ens med sig själv. För ett år sedan var socialutskottets betänkande enhälligt — och det vann riksdagens bifall — när det gällde att avvisa tanken på att betala ut bostadstillägg till hyresvärdarna. Fru Sigurdsen har talat för det avvisandet i ungefär samma ordalag som herr Romanus, herr Gustavsson i Alvesta och jag. Det är inget fel att ändra sig, om någonting nytt har tillkommit sedan man förut bestämde sig. Vad är det för nytt som har hänt sedan riksdagen förra året avvisade det förslaget? Jo, genom familjepolitiska kommitténs arbete har vi fått belägg för att hyresförsummelserna, förlusterna och missbruken alls inte var av den omfattningen man tidigare trodde. Men dessutom har det hållits en socialdemokratisk partikongress, som gav fru Sigurdsen order att byta åsikt. Det är det enda som har hänt. Jag vill göra en liten reflexion till begreppet valfrihet i fru Sigurdsens tappning. Hon säger att visst har vi valfrihet allihop, om vi vill köpa oss en Rolls Royce eller inte. Det är lustigt för resten, herr talman, vad bilar och biltillverkare har kommit att spela en roll i denna debatt. Jo visst, sådan valfrihet har vi, om vi bara hade den reella grunden för den. Men, fru Sigurdsen, det är just den sortens valfrihet som jag länge har hävdat att familjerna får med hjälp av regeringens politik. Det är ingen reell valfrihet. Det finns inget lagstadgat tvång att människor skall förvärvsarbeta i stället för att passa sina barn. Men både när det gäller inköp av Rolls Royce och när det gäller hemarbete och barntillsyn är ett ekonomiskt styrmedel, om de belopp det gäller är tillräckligt stora, precis lika tvingande som en lag. Det blir ett obligatorium. Här handlar det ju om mycket stora belopp och därmed om mycket starka styrmedel. Våra förslag, fru Sigurdsen, syftar just till att skapa den reella ekonomiska grunden för valfrihet så att man skall kunna utnyttja den valfrihet som formellt och legalt redan finns.
Herr talman! Jag vill upprepa att vi från vänsterpartiet kommunisterna önskar medverka dels till generella åtgärder för att komma fram till en ekonomisk omfördelning mellan barnfamiljer och andra familjer, dels till att det vidtas selektiva åtgärder som riktas in på att uppnå en utjämning mellan barnfamiljerna. Det senare har vi då angivit bör knytas till bostadsstödet. Vi har således inte ett ögonblick sett en indexreglering av barnbidragen som en fördel för höginkomsttagare utan som en konsekvens av att barnbidraget utgör den avgörande delen av det ekonomiska stödet. Ett faktum är dessutom att det överväldigande flertalet av dem som uppbär barnbidrag är låginkomsttagare. Fru Sigurdsen bör, när hon funderar över hur vårt förslag stämmer med vår politik i övrigt, se till de andra delarna av denna politik. Exempelvis när det gäller skattefrågorna har majoriteten i denna kammare mot vpk:s förslag gått in för ett skattesystem, som säkert gynnar höginkomsttagarna avsevärt mer än vad ett genomförande av vårt förslag skulle göra. I omfördelningssyfte har vpk dessutom föreslagit borttagande av momsen på livsmedel. Också det är en åtgärd som skulle vara till fördel för barnfamiljerna.

Herr talman! Det har varit en klar viljeinriktning, säger herr Gustavsson i Alvesta beträffande mittenpartiernas inställning till vårdnadsbidraget. Ja, det har kanske varit en viljeinriktning och den har väl varit klar, men den har varit av litet olika tappning varje gång den kommit fram sedan 1970, vilket jag ville visa i min korta historieskrivning. Herr Gustavsson håller med mig om att det fordras ett jämlikt samhälle för att man skall kunna utnyttja valfriheten. Ja, men det är det jämlika samhället som är så enormt svårt att skapa. Försök att utjämna ojämlikheterna mellan olika grupper i samhället stöter på väldigt motstånd i olika sammanhang. Det förslag som framlades 1970 om ett vårdnadsbidrag på 500 kronor skulle ha givit 41 kronor i månaden — varken mer eller mindre. När man har begränsade resurser till sitt förfogande, måste väl politiker, både rikspolitiker och kommunalpolitiker, fråga sig: Hur skall vi bäst fördela tillgängliga resurser? Jag vill bestämt hävda att det är mest angeläget att rikta in de ekonomiska bidragen på sådana som bäst behöver dem. Sedan till herr Gustavsson i Alvesta: Jag har slagits för bibehållande av både kvotregeln och balansregeln.

Vi har haft två regler när det gällt familjedaghemmen.

Herr talman! Detär intressant att lyssna på fru Sigurdsen när det gäller vårdnadsbidragen. I det senaste inlägget var det inte principfrågan hon tog upp utan den ekonomiska sidan. Tidigare har resonemanget i första hand gällt principfrågan — att detta inte skulle vara en väg att klara ut valfriheten. Jag återkommer till vad jag sade i mitt inledningsanförande att det är viktigt att vi ser till att även de föräldrar som är hemma och sköter barn blir uppskattade för detta. Jag är medveten om att de belopp vi har diskuterat ligger lågt, men vi får börja där för att sedan efter hand som de ekonomiska möjligheterna finns höja beloppen. Sedan till balansregeln. Fru Sigurdsen har stått i denna talarstol och kämpat för att både kvotregeln och balansregeln skall finnas kvar. Det var i samband med fru Sigurdsens yttrande ”man måste veta vad man vill” som jag tog upp den frågan. När det gäller familjepolitiken i övrigt hann jag inte i min förra replik gå in på de alternativ som fru Sigurdsen efterlyste. Regeringens förslag tar upp de bästa bitarna ur det som familjepolitiska kommittén kommit fram till, och de har plockats ut ibland redan innan utredningen varit färdig, det känner vi till. Det finns i propositionen också förslag som kommit från enig pensionsförsäkringskommitté. Där efterlyser jag än en gång — liksom jag gjorde i remissdebatten till statsrådet Odhnoff — pensionsförsäkringskommitténs enhälliga förslag om en försörjarpension. Vart tog det förslaget vägen? Det gällde en försäkring som för änklingar med barn skulle ersätta något av den nuvarande änklingspensionen. Den försäkringsformen har man inte sedan tagit upp, såvitt jag har kunnat finna. Av vilken anledning är den borta? Är det fråga om en så liten grupp att man därför inte velat ägna den försäkringsformen någon uppmärksamhet?

Herr talman! Vi är nog alla medvetna om att det inte föreligger total enighet i alla partier om hur bostadstilläggen skall betalas ut. Det var när fru Sigurdsen så väldigt provokativt sade att man skall veta vad man vill som jag tillät mig att ställa frågan: Vill fru Sigurdsen verkligen att bostadstilläggen skall betalas ut till hyresvärden? Vill fru Sigurdsen verkligen det innerst inne? Vill fru Sigurdsen inte egentligen, precis som förra året, att de skall gå till familjerna? Om man nu skall veta vad man vill, fru Sigurdsen. Så till valfriheten. Fru Sigurdsen sade att en liberal valfrihet är att säga till alla att de kan gå ut och köpa en Rolls Royce, utan att skaffa dem de materiella förutsättningarna. Vad är det för en karikatyr? Jag känner ingen vare sig inom folkpartiet eller något annat parti som hävdar en sådan valfrihetslinje. Sedan sade fru Sigurdsen att det är nödvändigt med jämlikhet för att valfriheten skall få en mening. Det är väl inget nytt. Det har vi också sagt i många år. Fru Sigurdsen sade att det är svårt att skapa denna valfrihet, och lång väg dit. Det är heller inget nytt. Det vet vi alla — man behöver bara se sig omkring. Vad är det som är nytt? Jo, det är att Socialdemokratiska kvinnoförbundet har sagt: Vi ger upp valfriheten som målsättning. Detta med valfrihetens samhälle var ett slags liberal förvillelse — nu överger vi den. Vad är då det nya som socialdemokratin skall lansera i Socialdemokratiska kvinnoförbundets efterföljd? Kan inte fru Sigurdsen förklara för oss vad är det för något som är nytt? Det andra var ju välkända sanningar. När det gäller de kommunala familjedaghemmen är det inte bara att det länge fanns ett motstånd mot att göra någonting för att få fram familjedaghem i det katastrofläge som rådde i början på 1960-talet. Även i dag finns detta mostånd. Kommunerna har ekonomiska problem; det kommer nödrop från kommunerna: Vi klarar inte av att möta efterfrågan på barntillsyn, vi kan inte ens öka antalet familjedaghem så att vi kan möta efterfrågan på kort sikt, därför att det är för dyrt. Då skulle man behöva en höjning av statsbidragen till familjedaghemmen. Det är därför vi har föreslagit det. Om man inte — fru Sigurdsen och även herr Carlshamre — vill gå med på en indexreglering av barnbidragen därför att man anser att man intecknar för mycket av reformutrymmet, då innebär det att familjer, som inte kan komma i fråga för bostadstillägg, inte heller kan räkna med att barnbidraget skall bibehålla sitt värde. De får kallt räkna med att där blir en urholkning, en försämring. Det är bra att detta kommer fram. Det klargörs i och med denna diskussion att familjer som inte har bostadstillägg inte kan räkna med att deras familjepolitiska stöd skall vara oförändrat. De får i stället räkna med en successiv urholkning och en minskning av sin privata konsumtionsmöjlighet.
Herr talman! Jag hann inte med herr Carlshamres replik. Ett alternativ till regeringens familjepolitik hade varit mycket enkelt att åstadkomma, tycker jag, om det funnits borgerlig enighet. Man har mycket goda utredningar: familjepolitiska kommittén, barnstugeutredningen. Man har under många år gjort värdefulla utredningar. Om enighet funnits inom borgerligheten hade det gått att få ett alternativ, men ni är alltså inte så eniga på den här punkten. Inom socialdemokratin är vi eniga om formerna för och inriktningen av samhällets familjepolitik. Däremot kan det finnas skilda meningar i olika detaljfrågor. Man skall veta vad man vill, säger herr Gustavsson, när det gäller balansregeln. Där kan jag tala för mig personligen. Om jag fick råda skulle vi ha kvar både balansregeln och kvotregeln, men jag är beredd att stå för det beslut riksdagen fattade förra året om att ta bort balansregeln. När det gäller jämlikheten kontra valfriheten är det väldigt väsentligt, om valfriheten skall ha någon reell betydelse i sammanhanget, att vi får ett jämlikt samhälle. Vägen mot ett jämlikt samhälle går över ett mycket hårt motstånd inte minst från borgerliga riksoch kommunalpolitiker.

Herr talman! Eftersom fru Sigurdsen under den korta tid hon hade i sin förra replik inte hann fram till mig, hade jag ingen anledning gå upp i den omgången. Nu har jag en liten sak eller kanske två att säga. Låt mig först säga något om indexregleringen, där fru Sigurdsen och jag är överens. Det är faktiskt riktigt, och herr Romanus tolkar oss rätt, även om han är litet brutal i formuleringen, att vi vill ha kvar möjligheten att prioritera på ett annat sätt än att låta alla i alla lägen få kompensation för prisstegringen. Vi känner ett starkt behov av att förbättra stödet för dem som har det sämst. Det är just kriteriet på en bra familjepolitik att den skall ge ett särskilt rejält stöd där behovet är störst. Det är något som moderata samlingspartiet faktiskt slagits för i många år och länge slogs ensamt för gentemot dem som ville gå på helt generella linjer. I det programmet måste ingå att år för år behålla handlingsfriheten och inte inteckna utrymmet genom automatiska förändringar. Med anledning därav tycker jag att fru Sigurdsen kunde göra om sin formulering när hon talar om viljan att stödja låginkomsttagarfamiljerna och där hon talar om att t.o.m. herr Carlshamre gör sig till tolk för en sådan vilja. Jag skulle vilja att fru Sigurdsen i fortsättningen säger ”alldeles särskilt herr Carlshamre och moderata samlingspartiet”, för det var faktiskt vi som var först på den båten. Jag vill sedan säga några ord om enigheten när det gäller utbetalning av bostadstillägg. Fru Sigurdsen säger att hon inte tror att det i något parti råder full enighet i den frågan. Jag vill då bara upplysningsvis meddela att såvitt jag har mig bekant är moderata samlingspartiet helt enigt. Inom detta har inte höjts en röst för att vi skulle flytta bostadstillägget från barnfamiljerna till hyresvärdarna. Jag säger för säkerhets skull såvitt jag har mig bekant, för det är i varje fall ingen som hittills anfört någon avvikande mening.

Herr talman! Det var med en viss förväntan som jag gick till denna debatt. Skulle den brist på enighet som är så påtaglig när man läser borgerliga reservationer bli avhjälpt under debatten? Som fru Sigurdsen redan kunnat konstatera infriades inte denna förväntan. Hur ett borgerligt alternativ skulle se ut vet vi ingenting om. Vi vet inte heller hur många sådana alternativ det skulle finnas. Av moderaternas sju reservationer finns det bara två som är gemensamma med övriga borgerliga partiers. Behållningen blev i stället något helt annat; klara och entydiga avståndstaganden från den smygpropaganda som misstänkliggör den statliga familjepolitiken. Jag tror att dessa uttalanden skall bidra till att sanera den debatt som förs, ofta med opolitiska förtecken men som bara bidrar till att förvirra den politiska debatten genom att driva den i en fantasivärld, där ekonomiska restriktioner saknas och där fakta hämningslöst kan förvrängas. Jag skall ta upp en del saker — det mesta har ju under debattens gång kunnat klaras ut mellan utskottets ledamöter. Det gäller debatten om valfriheten, där herr Romanus talar om hur de socialdemokratiska kvinnorna har gjort upp räkningen med valfriheten. Det gäller en borgerlig valfrihet med specialdestination för kvinnor. Det vore väl rätt skönt om också herr Romanus gjorde upp räkningen med den. Kvinnans valfrihet i borgerlig tappning har ingenting att göra med t.ex. barn. Den betingas enbart av att kvinnan är gift och av att mannen har tillräckligt hög inkomst för att hon skall kunna välja att stanna hemma — inte för att ta hand om barn. Vem hon skall ta hand om kan herr Romanus kanske själv tänka ut. Det är denna valfrihet som vi vill göra upp räkningen med. Vi har ingenting till övers för den diskussionen. I stället har jag tidigare här i dag talat om att vi vill ge möjlighet för de många som kräver att man skall kunna förena förvärvsarbete med familj att också kunna välja denna livsform och göra det på ett sätt som inte går ut över barnen och som sedan också ger en rimlig arbetsbörda. Herr Romanus talar vidare om en ökad prioritet för familjepolitiken, om man hade följt folkpartiets signaler. Han hänvisar till de många förslag som förelagts riksdagen från hans partis sida. Det är förslag, som inte utan skäl kallats överbud, herr Romanus. Många ansvarskännande borgare, som känt sig illa berörda av denna lättsinniga överbudspolitik, lär blekna när de finner att den av herr Romanus upphöjs till sund finanspolitik. Beträffande familjedaghemmen tror jag att det är viktigt att vi försöker erinra oss hur den frågan egentligen har debatterats i kamrarna. Låt oss börja från början: År 1966 krävde man från borgerligt håll ett statsbidrag till familjedaghemmen på 3 miljoner. År 1967 hade man dubblat summan till 6 miljoner. Det var ett anslag som skulle gå ut till kommunerna, till en verksamhet, om vilken vi visste att den i bästa fall fungerade men i alltför många fall inte alls höll måttet. I praktiskt taget samtliga fall var den utomordentligt uselt betald och gav icke någon trygghet för dem som den berörde. Anslagsäskandena under 1966 och 1967 innehöll inga krav på förbättringar vare sig för barnens del eller för dagbarnvårdarnas. Vad gjorde då socialdemokraterna? Jo, vi motsatte oss självklart att gå ut och stödja en verksamhet, om vilken vi visste så litet. Men man ville gärna ta reda på vilket innehåll det fanns i denna verksamhet. Man ville också förbättra den. 1966 tillsattes familjedaghemsutredningen, som snabbt och grundligt arbetade igenom problematiken, och redan 1968 kunde vi vara klara att lägga fram förslag till riksdagen om statsbidrag till familjedaghem.

I diskussionen om vårdnadsbidrag har fru Sigurdsen redan på ett välgörande sätt kunnat klargöra hur de borgerliga partiernas politik snabbt skiftat mellan olika ståndpunkter. Familjepolitiska kommittén har i sitt slutbetänkande övervägt frågan om införande av vårdnadsbidrag. Efter en grundlig prövning har kommitténs majoritet kommit fram till att skälen mot vårdnadsbidrag klart överväger, och jag delar den uppfattningen. Det finns vissa kostnadsskäl som talar mot ett vårdnadsbidrag till familjen. Vårdnadskostnaderna är störst när barnen är små, men det finns också klara belägg för att konsumtionskostnaderna stiger väsentligt med barnens ålder. Ett vårdnadsbidrag skulle alltså innebära ett krångligt system med gränsdragningar som alltid skulle upplevas som orättvisa. Det finns en annan väg att gå, den som har följts av familjepolitiska kommittén och regeringen, nämligen att rikta stödet till de familjer som på grund av låga inkomster eller många barn har ett särskilt behov av stöd oberoende av barnens ålder. Det skulle ge familjer med låga inkomster och med barn i tonåren ett ökat stöd. Jag tycker den vägen är avsevärt bättre än ett system med vårdnadsbidrag. På det sättet har vi konstruerat bostadstilläggen, som är särskilt värdefulla genom att de kan dämpa effekten av ett inkomstbortfall när en av makarna stannar hemma. En satsning på vårdnadsbidrag gör det i dagens ekonomiska läge svårt eller omöjligt att samtidigt satsa på de familjer som har det sämst ställt. Den satsning som vi gör på att bygga ut barnomsorgen skulle också omöjliggöras av ett kostnadskrävande vårdnadsbidrag. Det finns en betydande risk för att vi skulle få en långsammare utbyggnad av barnstugeverksamheten om ett vårdnadsbidrag införs. Det skulle gå ut över de lågavlönade och de ensamstående föräldrarna, som ändå inte — med ett vårdnadsbidrag på ett par hundra kronor i månaden — skulle ha råd att avstå från att förvärvsarbeta. Jag skall också ta upp frågan om bostadsstöd till barnlösa och på ett par punkter bemöta herr Carlshamres inlägg. De sakliga skälen för ett bostadsstöd till låginkomsttagare är starka. Herr Carlshamre påstår att stödet inte kommer att nå de grupper för vilka det är avsett. Det anser jag är fel. Från bl.a. låginkomstutredningens statistik vet vi att det finns stora grupper ensamstående och barnlösa gifta i 55—65-årsåldern som har en dålig bostadssituation och låga inkomster, bl.a. beroende på att förvärvsintensiteten är lägre för personer i den åldern än för yngre personer. Det är mycket tydligt när det gäller t.ex. de medelålders kvinnornas situation. Många handikappade har också så låga inkomster att de kan komma i fråga för bostadstillägg enligt de nya reglerna. Jag skall till sist ta upp den fråga som herr Carlshamre kom in på i sitt inlägg, nämligen barnfamiljernas valfrihetskrav. Herr Carlshamre har dåligt förstått barnfamiljernas krav. Det finns omkring 300 000 kvinnor med barn under sju år ute i förvärvsarbete. Vi har 116 000 platser i daghem och familjedaghem för att ta hand om dessa barn. Herr Carlshamre talar som om han trodde på propagandan att kvinnorna drivs ut i förvärvsarbete. Men han tog också i sitt inlägg klart avstånd från dessa misstänkliggöranden, ett avståndstagande som jag är tacksam mot honom för och särskilt värdesätter eftersom jag har mycket stor respekt för herr Carlshamre. Kvinnorna drivs inte ut i förvärvsarbete på annat sätt än männen. De kvinnor som får samma utbildning som män, samma hemortsrätt på arbetsmarknaden som män, de kvinnor som inser att ekonomisk trygghet inte kan byggas på känslor men väl på eget arbete, de ställer kravet att arbete och familj skall kunna förenas på villkor som både ger trygghet för barnen och kan ske med en rimlig insats i form av arbete i hemmet. Herr Carlshamre talar om friheten respektive tvånget att välja en svart Ford. Ja, för männen är ju friheten att välja både familj och arbete så självklar att den över huvud taget inte diskuteras. Kanske herr Carlshamre vill kalla det för ett tvång, men självklarheten finns i varje fall där. Tänk igenom frågan om familj och arbete ur männens synvinkel och byt sedan ut man mot kvinna. Kanske beror svårigheterna för kvinnornas del på att männen för egen del har löst problemet så enkelt.

Herr talman! Statsrådet fru Odhnoff sade att hon med intresse hade gått hit i dag för att lyssna på debatten och funnit att herrar Carlshamre, Romanus och jag inte var eniga på alla punkter. Det är vi inte heller, men i stora väsentliga frågor är vi det. Jag ser med intresse fram emot den fortsatta debatten med tanke på de namn som är upptagna på talarlistan. Det kanske inte blir så stor enighet inom socialdemokratin heller. Statsrådet Odhnoff sade sig vara tacksam över de klara deklarationer som tar död på smygpropagandan mot den statliga familjepolitiken. Jag vet inte om hon utgick från att sådan propaganda skulle ha förts från partihåll, om den hade riktats mot någon av partierna eller om propagandan rent allmänt hade förts i tidningspressen. Jag vore tacksam om statsrådet Odhnoff förklarade sig på den punkten. Statsrådet Odhnoff kom sedan med klyschor och talade om valfrihet i borgerlig tappning osv. utan att närmare förklara sig. Jag kommer tillbaka till detta att ett utbyggt vårdnadsbidrag är ett led i valfriheten. När vi talar om kvinnans möjligheter att välja att vara hemma eller gå ut på arbetsmarknaden skall vi heller inte glömma bort den väsentliga faktorn att det senare också förutsätter att det finns sysselsättning. Statsrådet Odhnoff sade också, beträffande vårt krav på statsbidrag till de kommunala familjedaghemmen, att socialdemokraterna motsatte sig en verksamhet som man visste så litet om. Ja, statsrådet Odhnoff, jag har följt denna debatt under hela 1960-talet och förstår att statsrådet har behov av att något frisera den här bilden. Men den bild som statsrådet Odhnoff gav stämmer inte riktigt överens med verkligheten och de motiv som har framförts. Under 1960-talet fördes diskussionen om barndaghem eller inte, och så småningom kom man underfund med att det inte gick att klara barntillsynen i den institutionella vården trots att utbyggnadstakten för barndaghem var ganska snabb.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff säger att vad de socialdemokratiska kvinnorna har gjort är bara att de har gjort upp med en speciell form av valfrihet, som går ut på att kvinnan skall vara hemma och sköta om sin man även om hon inte har barn. Hon sade också att det vore på tiden att herr Romanus också gjorde upp med den valfriheten. Eftersom jag blev uppmanad, skall jag citera ur en bok som jag var med om att ge ut 1964. Det är visserligen några år sedan, men innehållet är ändå aktuellt. Vi säger bl.a.: ”För en liberal är i stället denna princip självklar: alla ska ha sam ma valfrihet. Valfriheten skall gälla för män och kvinnor. Den gemensamma valfriheten ska sedan göras så stor som möjligt, dvs. så stor som de ekonomiska resurserna tillåter. Det är visst inte självklart att samhället ska göra alla alternativ lika förmånliga för individen. Det är ju en ekonomisk avvägningsfråga på vilka områden denna mycket höga grad av valfrihet ska förverkligas. I övrigt får man ta konsekvenserna av sitt val. Väljer man t.ex. att ägna sig åt en så dyrbar verksamhet som att vara hemma på heltid utan att vårda barn, så får man acceptera minskade möjligheter till materiell konsumtion.” Jag vet inte om statsrådet Odhnoff sysslade med familjepolitik när den här boken gavs ut, men den lär fortfarande finnas i tryck. Det är väl inte detta som är det socialdemokratiska kvinnoförbundets linje när det gäller valfrihet — för det är ju mycket gamla tankegångar. Det som presenterades vid den socialdemokratiska partikongressen av fröken Lisa Mattson var ju något nytt. Vi skall lägga om vår politik, göra upp med valfriheten som målsättning. Den har varit en liberal villfarelse som vi har varit fångade i. Den stora kampanj som Tage Erlander signerade — Valfrihetens samhälle — den skulle man överge. Då gäller det väl inte bara att göra upp med dessa gamla konservativa tankegångar, utan man menade väl någonting annat när man lade upp sitt nya stora utspel. Vad är det, statsrådet Odhnoff? Förklara det för oss. Om de kommunala familjedaghemmen sade fru Odhnoff så oskyldigt, att vi i början av 1960-talet visste så litet vad det var fråga om. Redan 1968 införde vi statsbidrag efter utredning, sade hon vidare. Ja, men det var flera år för sent. Det borde man ha gjort när katastrofsituationen förelåg, när man snabbt behövde få fram tillsynsmöjligheter. Det är möjligt att vi så småningom kommer att få höra att redan år 1975 höjdes statsbidragen till 50 procent för de kommunala familjedaghemmen. Men det är nu de behövs, det är nu kommunerna finner att de inte kan möta efterfrågan på barntillsyn och därför behöver få fram fler familjedaghem. Sedan säger statsrådet Odhnoff att det inte finns något alternativ. Jag undrar om det inte slår tillbaka när det från regeringshåll sägs att man skall veta vad man vill. Själv säger man det ena året att familjerna skall ha bostadstilläggen och nästa år att de skall utbetalas till hyresvärdarna. Regeringen vill att vi skall ha en rak linje, men själv säger den det ena året att det skall vara vårdnadsbidrag och nästa år att vårdnadsbidrag inte är bra. Man hånar splittringen inom borgerligheten, men själv ändrar man från den ena veckan till den andra i en proposition från 3 000 till 4 000 osv. Den uppläggningen blev nog något av en bumerang för statsrådet Odhnoff.
Herr talman! Statsrådet Odhnoff har i viss utsträckning rätt. Det är riktigt att jag anser att kvinnor eller säg gärna föräldrar — jag tycker det är detsamma om det är män eller kvinnor — drivs ut i förvärvsarbete. Men vi skall akta oss för att överdriva den motsättningen. Jag tror inte för ett ögonblick att det fungerar så att alla kvinnor önskar sig en livsvarig tillvaro som hemmafruar och att det stygga samhället hindrar dem från att förverkliga den drömmen. Däremot tror jag att lika säkert som det finns ett krav — det som statsrådet Odhnoff är så lyhörd för — att kunna förena hemarbete eller barntillsyn med förvärvsarbete, lika säkert finns det ett mycket starkt krav — jag tror nästan starkare — från många familjer att under några korta år när barnen är små kunna välja mellan dessa båda former. Det är den valfriheten som vi i dag inte har, utan där styrs valet mycket hårt av samhället. I den mån som samhällets barntillsyn är utbyggd och efter hand som den blir det ges det egentligen inget fritt val därför att det ekonomiska styrmedlet är så starkt. Det är så Nr 60 ojämförligt mycket förmånligare att ty sig till den möjlighet — även när Onsdagen den barnen är riktigt små — som statsrådet Odhnoff anvisar, att skapa 4 april 1973 ekonomisk trygghet för familjen genom förvärvsarbete av båda makarna. Det är så mycket förmånligare tack vare att samhället satsar tusentals kronor extra i den vågskål som ingen annan får del av. Det är där man skall göra jämförelsen. Det är riktigt att konsumtionskostnaderna stiger med barnens ålder men att det kompenseras av att tillsynskostnaderna sjunker i samma mån, men den jämförelsen är inte så intressant. Det intressanta är vilken skillnad i kostnad för tillsyn och vård av små barn som råder mellan familjer som kan och familjer som inte kan utnyttja samhällets barntillsyn. Det är hela tiden nästan uteslutande den klyftan som jag sysslar med när jag talar om valfrihet. Den kommer kanske inte att bli bredare med åren men den kommer så att säga att drabba allt fler efter hand som barntillsynsmöjligheterna byggs ut. I dag är det många som inte ens har det valet, för det finns inga möjligheter att välja mellan förvärvsarbete med daghemstillsyn och att stanna hemma. Men efter hand som vi bygger ut tillsynen kommer alla att ställas i det valet, och det är ett svårt val med tanke på familjernas egen vilja och deras ansvar för sina barn. Det är det valet som vi vill underlätta.
Herr talman!

När det gäller familjedaghemmen och vad som har gjorts av vem så tror jag att varken herr Gustavsson eller herr Romanus kan bestrida den faktaredovisning som jag lämnade. Det var alltså så att man lade fram förslag om ett ytterligt begränsat statligt stöd utan att tala om på vilket sätt detta skulle användas vare sig för att förbättra förhållandena för barnens del eller för att förbättra förhållandena för dagbarnvårdarnas del. Först genom den utredning som gjordes och som alltså kunde omarbetas till en proposition år 1968 fick man klara riktlinjer för att få en kvalitativt jämnare verksamhet och en kvalitativ förbättring av verksamheten. Herr Romanus, det gläder mig att de unga folkpartisterna på 1960-talet hade en rätt god uppfattning om vilken valfrihet det var man skulle slå vakt om och vilken valfrihet man skulle avvisa. Det är ju bara beklagligt att det så litet har kunnat influera partiets politik och så långsamt kunnat verka.

Man måste också vara på det klara med det som fru Sigurdsen genom sitt exempel illustrerade, nämligen att valfrihet är en frihet som för de många människorna icke existerar.

Verkligheten, och vår åsikt — LL om verkligheten, har förändrats på nio år. Vi måste alltid i vår politik gå Familjepolitik ut från fakta och från ett så gott och hållbart underlag som möjligt. I dag m.m. har vi ett helt annat underlag och en helt annan möjlighet att göra en prioritering. Till slut, herr Carlshamre! Om de ekonomiska styrmedlen så starkt slår igenom och herr Carlshamre vill försöka att undvika detta, skall man väl ändå inte styra förmåner till den som redan har en större ekonomisk möjlighet. Det är ju vad ni gör med t.ex. era förslag om möjligheter till avdrag för barntillsyn.
Herr talman! Jag återkommer till frågan om den smygpropaganda som statsrådet Odhnoff här talat om. Jag tycker att statsrådet skulle tala klarspråk. Vad är det för propaganda som förs? Nu säger statsrådet att den bedrivs under opolitisk täckmantel, eller något sådant. Samtidigt säger statsrådet att den skapar oro bland dem som arbetar med dessa frågor. Men vad är det som man riktar sig mot? Det skulle vara intressant att få veta detta, och jag tycker att det skall klaras ut. För detta krävs det upplysning, och det förvånar mig att regeringen med alla sina möjligheter via massmedia inte kan bemöta en sådan propaganda. Valfriheten är en frihet som inte existerar för många, säger slutligen fru Sigurdsen och statsrådet fru Odhnoff, och jag har icke bestritt det. Men, statsrådet Odhnoff, detta är ju ingenting annat än en dom över den politik som statsrådet Odhnoff och fru Sigurdsen företräder.
Herr talman! Fru Odhnoff har naturligtvis rätt i att det första förslag om statsbidrag till familjedaghem som framlades av folkpartiet inte var särskilt utarbetat utan var ett schablonförslag. Men så måste ett oppositionsparti arbeta. Vi har inte de utredningsresurser som ni har. Är en sak viktig, föreslår vi att man skall införa en — kanske enkel — anordning, vars verkningar vi får studera och som vi sedan får bygga vidare på. Jag tror att det hade varit till stor fördel, om man hade infört detta bidrag. Men det var ju ni som hade utredningsresurserna. Ni borde ha börjat med att inse att det förelåg ett katastrofläge på barntillsynsfronten. Ni skulle ha frågat er hur man snabbt kunde få fram ny tillsyn. Svaret var: genom familjedaghemmen. Ni skulle därför ha börjat studera hur de kan förbättras och hur familjedaghemsverksamheten kan stimuleras. Fru Odhnoffs företrädare i ämbetet lät åtminstone fem år förflyta under utredande inom familjeberedningen, innan familjedaghemsutredningen började sitt arbete. Det var det som var felet, och det kan inte lastas över på någon annan, utan det får regeringspartiet ta på sig. Det är självklart att alla vill att familjedaghemmen skall förbättras, och det är just 48 statsbidragen som har givit möjlighet till en sådan förbättring. Det har vi också sagt hela tiden. Nr 60 Sedan säger fru Odhnoff nu att partikongressens beslut år 1965 blivit Onsdagen den överspelat på något sätt. Men fru Odhnoff får då förklara vad som har 4 april 1973 gjort att även FN-rapporten blivit överspelad och att det inte längre är så bra med vårdnadsbidragen som det var 1968. Innan ni förklarat det, skall ni i varje fall inte slå er för bröstet och tala om att andra inte har någon rak linje. Det förhållandet att ni betraktar en tidigare åsikt som överspelad är ju tecken på att ni inte själva har haft någon rak linje i denna fråga. Jag ber att få tacka så mycket för att min uppfattning om valfrihetsfrågorna tydligen har fått godkänt av fru Odhnoff. Jag uppfattade det så att de tankar som jag citerade godkändes. Men jag förstod inte resten. Fru Odhnoff sade att det är beklagligt att det så litet har påverkat folkpartiets politik. Ja, jag vill inte ge mig in på i vilken utsträckning jag har påverkat folkpartiets politik, men fru Odhnoff får förklara på vilken punkt folkpartiets politik avviker från det som jag läste upp. Finns det någon skillnad? Jag kan inte hitta någon sådan motsättning. Sedan kanske fru Odhnoff också kan förklara för oss — jag tror att jag nu frågat fyra gånger efter ett sådant besked — vad som är det nya med Socialdemokratiska kvinnoförbundets uppgörelse med valfriheten. Det kan inte vara att man gör upp med allehanda gamla konservativa föreställningar som sedan länge är tillbakavisade i den allmänna diskussionen. Det måste vara något nytt när man skall lägga om politiken och slår upp det så här: ”Nu gör vi upp med valfrihetens inflytande över vår politik.” När det parti som tidigare självt har gått ut med slagordet ”valfrihetens samhälle” gör den uppläggningen, måste det finnas någon ny tankegång och inte bara de här gamla tankarna som fru Odhnoff nu har refererat i debatten.
Herr talman!

Det lär inte gå att vaska ut något mer av intresse ur diskussionen om historiken bakom familjedaghemmen.

Jag tycker inte att man skall vifta bort familjepolitiska kommitténs sjuåriga arbete. Det har lagts ner ett stort utredningsarbete, och det finns 49 all anledning att med eftertanke studera dels det material som kommittén har samlat, dels de prioriteringar som kommittén gör.

Jag tycker inte det är oväsentligt att göra upp med konservativa föreställningar. Vi har all anledning att ständigt ha den beredskapen.

Herr talman! Det har fallit på min lott att säga några ord om reservationerna 17 och 18. De problem som berörs i reservationen 17 är gamla kända saker, som många gånger tidigare har framförts i Sveriges riksdag. Det gäller de spärrar i form av balansregeln och kvotregeln som enligt vår mening hämmar utvecklingen av familjedaghemmen. Sedan balansregeln nu genom beslut vid förra årets riksdag slopats återstår kvotregeln som den faktor som främst begränsar utbyggnaden av den del av barntillsynen som familjedaghemsverksamheten omfattar. Kvotregeln medför att ett stort antal kommuner inte kan få statsbidrag till sin familjedaghemsverksamhet. Den stimulans till ökade insatser på området, som statsbidraget är avsett att utgöra, uteblir i många av dessa kommuner. Lika litet som i fråga om balansregeln finns det skäl antaga att utbyggnaden av barnstugeverksamheten skulle hämmas av att kommunerna stimulerades att ytterligare bygga ut familjedaghemsverksamheten genom ett slopande av kvotregeln. Denna bör därför enligt vår mening slopas. Fru Sigurdsen har talat sig varm för bibehållande av kvotregeln och framhållit att familjerna föredrar barnstugor, och den synpunkten är väl riktig. Men i det rådande läget med stor brist på barntillsynsplatser ute i kommunerna bör alla möjligheter tillvaratas. Vi skall inte underkänna kommunernas vilja och kunnande när det gäller dessa frågor. Jag tror att kommunerna på bästa sätt försöker lösa barntillsynsfrågan, men många gånger är det ekonomiska och andra problem som lägger hinder i vägen. Det är också så att olika kommuner har olika struktur. Det kan vara befolkningstätheten och annat som gör att man inte alltid kan lösa problemen på samma sätt överallt. Fru Sigurdsen representerar här storstaden, och själv kommer jag från en liten landsortskommun, där förhållandena är annorlunda. Jag tror därför att man får tillvarata alla resurser och på varje ort lösa denna fråga på det sätt som är lämpligast där. I reservationen 18 till samma betänkande föreslås en höjning av statsbidraget från 35 procent till 50 procent av kommunernas nettokostnader för dagbarnvårdare i enlighet med yrkande i motionen 104 vid årets riksdag. Statens bidrag till driften av barnstugor har höjts i flera omgångar under senare år. Utskottet har under punkten 12 Bidrag till driften av barnstugor förordat en ytterligare höjning i år av denna bidragsform. Mot denna bakgrund är det enligt vår mening ytterst angeläget att även statsbidraget till de kommunala familjedaghemmen höjs. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 17 och 18.

Herr talman! Det finns naturligtvis en rad frågor som det är av intresse att ta upp i dagens familjepolitiska debatt. Låt mig som ledamot av familjepolitiska kommittén konstatera att vi har all anledning att vara nöjda över att så många av våra förslag är på väg att genomföras och att de målsättningar vi haft när det gäller familjepolitikens inriktning i stort också fullföljs. Det är naturligtvis för oss av stort intresse att bidragen till daghem och fritidshem höjs rätt kraftigt, eftersom vi gav uttryck åt den meningen att det angelägnaste stödet till barnfamiljerna är att ge båda föräldrarna möjligheter att förvärvsarbeta och samtidigt ha en trygg och god omvårdnad om barnen. Barntillsynsfrågan har onekligen en central ställning i dagens familjepolitik; det bevisas inte minst av den stora efterfrågan på platser som råder i så gott som samtliga av landets kommuner. Personligen skulle jag vara mycket glad om också regeringen följt familjepolitiska kommitténs förslag om införande av låga enhetstaxor för barntillsynen. Jag kommer själv från en kommun som har praktiserat denna ordning under många år och detta med goda erfarenheter. Vi har en mycket hög förvärvsfrekvens bland småbarnsmödrarna, och det är ovedersägligen så att det ligger en stimulerande effekt i att hålla låga daghemsoch fritidshemstaxor. Trots allt är det på kvinnans inkomster som man räknar bort förlusten av bostadstillägg, av den nya skatten hon skall betala, förlusten av hemmamakeavdraget och i topp på detta avgifterna för barntillsynen. Jag skulle vilja rekommendera alla kommuner som gärna laborerar med mycket höga taxor att fundera över om inte de höjda bidragen kan användas till att hålla igen på detta område. De kan rent av användas för en sänkning av taxorna, vilket vore en mycket bra åtgärd. Personligen hyser jag inget tvivel om att vi kommer fram till att en enhetstaxa är den bästa metoden på detta område, och jag hoppas att denna del i familjepolitiska kommitténs treårspaket också skall komma som förslag under de närmaste åren. Jag har begärt ordet i denna debatt inte för att göra någon familjepolitisk rapsodi utan fastmer för att ägna mig åt en enda fråga, nämligen frågan om utbetalningen av bostadstilläggen. Det är ju en fråga som varit föremål för livlig debatt, och av det betänkande vi har att behandla framgår att det är en tvistefråga. En majoritet av borgerliga ledamöter och vpk-ledamöter vill att de statskommunala bostadstilläggen betalas ut direkt till barnfamiljerna — som sker i dag — medan socialdemokraterna i utskottet följer Kungl. Maj:ts proposition och föreslår en utbetalning till fastighetsägarna. Eftersom jag tillsammans med ett tiotal andra socialdemokrater har motionerat om en fortsatt utredning av frågan innan man tar detta i mitt tycke mycket drastiska och illa underbyggda steg att utbetala pengarna till fastighetsägarna, kommer jag att stödja majoritetsförslaget. Jag vet att det finns en mycket stor grupp socialdemokratiska ledamöter som delar min och mina medmotionärers uppfattning i denna fråga, och det är min förhoppning att också dessa skall stödja majoritetsförslaget i utskottets betänkande, även om man på den kanten inte föreslår en ny utredning, som vi begärt, utan vill ha frågan direkt avgjord i dag. Personligen kan jag beklaga att inte utskottet enhälligt förordade att frågan skulle utredas på nytt av den utredning, RAFA-utredningen, som har i uppdrag att utreda den framtida administrationen av bostadstilläggen liksom frågan om inkomstprövningen.

Frågan om utbetalningen av bostadstilläggen har varit föremål för debatt alltsedan dessa tillägg infördes 1968 och ersatte de förut utgående familjebostadsbidragen, vilka betalades ut till fastighetsägarna. Ett flertal motioner med krav på utbetalning till fastighetsägarna har också väckts i riksdagen. Motiveringarna för en återgång till det gamla systemet har i huvudsak varit att man åberopat att barnfamiljerna med bostadstillägg skulle slarva med hyresinbetalningarna, och det har hävdats att bostadsföretagen på grund av detta skulle göra stora hyresförluster. Familjepolitiska kommittén har utrett denna fråga och har i sitt betänkande redogjort för en del undersökningar. Kommittén har kommit fram till att minskningen av hyresförlusterna, om de statskommunala bostadstilläggen skulle utbetalas direkt till fastighetsägarna, i realiteten skulle bli mycket små. Undersökningarna visar också att hyresförlusterna — avseende samtliga hyresgäster, alltså även andra än barnfamiljer — understeg 0,5 procent av bostadsföretagens totala hyresintäkter. Eftersom jag själv sedan 13 år tillbaka tillhör styrelsen i ett allmännyttigt bostadsföretag — för övrigt det största i min hemkommun — har jag ganska god erfarenhet på detta område. Om jag går till verksamhetsberättelsen för det här företaget för 1972 visar det sig att de totala hyresintäkterna ligger på över 20 miljoner kronor, medan hyresförlusterna på grund av bristande betalning ligger strax över 100 000 kronor, vilket alltså stämmer väl med familjepolitiska kommitténs beräkningar. Däremot finns en ytterligare post under rubriken hyresförluster, nämligen för outhyrda objekt, på nära 300 000 kronor. Tyvärr har det visat sig att många av dem som menat att bostadstilläggen skulle utbetalas till fastighetsägarna — jag vet inte om man har gjort det av slarv eller helt medvetet — också räknat in förlusterna för de tomma lägenheterna när de talat om barnfamiljernas hyresslarv. Och man kan väl rimligtvis inte fordra att barnfamiljerna också skall stå till ansvar för tomma lägenheter? Detta hänger samman med den argumentation som har blivit allt vanligare i fråga om utbetalningen av bostadstilläggen, nämligen talet om bruttohyra och nettohyra, eller att man skall sätta ett billigare pris på lägenheterna, så att familjerna har råd att efterfråga bostäder i nyproduktionen. Vi har i vår motion konstaterat att ett sådant resonemang kan vara förledande, om man inte tänker sig för. Den enkla sanningen är ju att bostäderna blir varken billigare eller dyrare, oavsett vilket utbetalningssätt man väljer. Familjepolitiska kommittén anför också att ”oavsett om bostadstilläggen betalas ut till hyresvärden eller ej skall de ju komma barnfamiljerna — respektive folkpensionärerna — tillgodo.

När familjepolitiska kommittén kom fram till att de statskommunala bostadstilläggen även i fortsättningen borde gå direkt till familjerna var ett av de starkt vägande skälen det krav på integritetsskydd som familjerna har rätt att ställa och som knappast annars kan uppfyllas, eftersom fastighetsägarna inte är något offentligt organ med skyldighet att iaktta sekretess. En majoritet av remissorganen har också tillstyrkt kommitténs förslag till regler för utbetalning eller lämnat det utan erinran. Det bör framhållas att endast tre kommuner förordar utbetalning direkt till fastighetsägarna och att det framför allt är byggintressenter som vill ha en annan ordning än den vi har i dag. De sistnämnda har då inte avsett att endast de statskommunala tilläggen skulle utbetalas till fastighetsägarna, utan man har avsett även de statliga tilläggen. Det är egentligen bara en remissinstans, nämligen LO, som förordar det ”tudelningssystem” som nu föreslås i propositionen och av utskottets socialdemokratiska ledamöter. Otvivelaktigt innebär detta system ökade administrativa kostnader för både kommuner och bostadsföretag, ökat krångel och vissa risker när det gäller integritetsskyddet. Kungl. Maj:t och utskottet bestyrker det sistnämnda genom att föreslå undantag ”i vissa fall”, vilket innebär att man skall kunna medge utbetalning direkt till familjen när ”särskilda skäl talar mot att bidraget betalas till hyresvärden”, som man har formulerat det. Undantaget skulle gälla främst för familjer i tvåfamiljshus. I vår motion har vi sagt att vi knappast kan finna någon väsentlig skillnad, om familjen bor i ett tvåfamiljshus eller i en något större fastighet. I synnerhet när värden själv bor i fastigheten eller när hyresavin går ut via fastighetsskötaren, vilket är en inte alltför ovanlig företeelse ens i större bostadsföretag, kan integritetsskyddet knappast sägas vara ens tillnärmelsevis uppfyllt. Det kan lätt bli diskussioner i fastigheterna om att den eller den familjen har si eller så mycket i bostadstillägg, men vi får minsann betala hela hyran själva och dryga skatter därtill osv. Förmyndarmentalitet och avundsjuka kan lätt sätta in. Vi har ansett det diskutabelt om integritetsskyddet kan upprätthållas ens i mycket stora förvaltningar och anser att det är en mycket viktig fråga att så kan ske. Otvivelaktigt kan också hyreskostnaderna komma att påverkas genom det föreslagna systemet som innebär en sorts tredubbel utbetalningsrutin. Först skall kommunen räkna ut och sända ut de statliga tilläggen direkt till familjerna. Därefter skall man sända statskommunala bidrag till egnahemsägare och till fastighetsägare. Men vissa familjer i tvåfamiljshus skall ha bidragen direkt till sig själva. Fastighetsägarna i sin tur skall räkna av de statskommunala tilläggen från hyran, innan de sänder ut hyresavin. Och så skall man hålla koll på att vissa familjer har fått bidragen själva på grund av särskild framställan. Det bör i detta sammanhang också observeras att ett mycket stort antal barnfamiljer kvitterar ut bara små belopp. Att införa så krångliga utbetalningsrutiner för familjer som kvitterar ut några tior i månaden måste förefalla som en överloppsgärning. Det är min förhoppning att familjepolitiska kommitténs förslag om att det familjepolitiska stödet successivt överflyttas och administreras av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna kommer att förverkligas. Kungl. Maj:t föreslår nu att barnbidragen överförs från 1 januari 1974. Tyvärr har inte familjepolitiska kommitténs förslag om månadsutbetalning av barnbidragen kunnat realiseras i denna omgång, möjligen av kostnadsskäl. Men jag hoppas att vi kommer dithän, och jag hoppas att landets barnfamiljer i framtiden skall få ett enda utbetalningskort i sina brevlådor månadsvis med barnbidrag, statliga bostadstillägg — eller barntillägg som familjepolitiska kommittén och även LO skulle vilja kalla det i fortsättningen —, statskommunala bostadstillägg och i förekommande fall även bidragsförskott. Barnfamiljerna får då själva möjligheter att lägga upp en budget för månaden. Kanske räcker beloppet man kvitterar ut till hela hyran, och då kan man lämpligen betala den samtidigt som man går till posten. Kanske får man lägga till en hel del av den egna lönen, kanske får man en summa över. Men det vi når med det här systemet är att familjerna får en samlad bild av samhällets stöd — och de vet vad de får betala själva. Mina synpunkter på den här frågan är alltså att barnfamiljerna med bostadstillägg, liksom andra familjer med eller utan barn, bör ha rätt och möjligheter att själva sköta sina affärer med hjälp av de pengar de kvitterar ut, antingen det är fråga om bostadstillägg, barnbidrag, lön eller andra inkomster. De skall inte särbehandlas, vilket borde vara mer självklart nu än någonsin när vi även vill undvika detaljreglering och särbehandling då det gäller socialhjälpen. Därför kommer jag, herr talman, att vid voteringen stödja majoritetsförslaget under denna punkt liksom majoritetens förslag i utskottets betänkande i övrigt. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid en fråga i socialutskottets betänkande nr 5, nämligen bostadstilläggen, och då främst utbetalningen av de statskommunala tilläggen. I motionen 285 har vi från vänsterpartiet kommunisternas sida uppmärksammat ytterligare en fråga, nämligen det ekonomiska ansvaret för hela det individuella bostadsstödet. I motionen föreslås att riksdagen Nr 60 skall uttala sig för en omläggning av det individuella bostadsstödet, så att Onsdagen den detta blir en helt statlig angelägenhet, och att hos regeringen hemställa 4 april 1973 om skyndsamt utarbetande av ett sådant förslag. I Förslaget om ett sådant uttalande och ställningstagande då det gäller — Familjepolitik m.m. bestridandet av utgifterna för bostadsstödet grundar sig på en principiell uppfattning om att bostadsbidragen i sin helhet bör vara en statlig och inte en kommunal angelägenhet. Liknande synpunkter har i olika sammanhang framförts tidigare, och man har bl.a. då även pekat på att betydande administrationskostnader kan sparas liksom att rationaliseringsvinster kan göras genom ett sådant förfarande. Såsom framhålls i vpk-reservationen 13 vid betänkandet nr 5 kommer omkring 85 procent av de beräknade bostadstilläggen att utgöras av statliga bidrag. Som ett led i en annan kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna borde staten kunna avlasta kommunerna de resterande 15 procenten, eller omkring 160 miljoner kronor, vilket skulle ha stor betydelse för kommunernas ekonomi. Kostnaderna för utvidgningen av de statskommunala bostadstilläggen, som i statsverkspropositionen beräknas till ca 100 miljoner kronor per år, föreslås helt bäras av staten. Det är positivt, och det är ett riktigt steg på vägen mot att staten helt övertar kostnaderna för det individuella bostadsstödet. Kommunalekonomiska utredningen, som utreder kommunernas ekonomiska situation och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, bör få i uppdrag att utarbeta förslag till den omläggning som vi föreslår. Jag yrkar därför bifall till reservation 13 i socialutskottets betänkande nr 5. Herr talman! Som bekant har vi en bostadssituation här i landet som bl.a. innebär att allt flera människor inte förmår betala de höga hyrorna i framför allt nyproduktionen. Utan subventioner — bostadsbidrag i olika former — skulle den trångboddhet som alltjämt råder och det stora antal undermåliga bostäder som många alltjämt tvingas bo i vara ännu större.

Det är viktigt att det individuella bostadsstödet ges en sådan utformning och ett sådant innehåll att det får verklig betydelse för dem som måste ha hjälp för att klara de alltför höga boendekostnaderna. Bostadsstödet måste emellertid vara beroende av och kombineras med andra åtgärder som syftar till att stoppa hyresstegringarna och pressa ned hyrorna. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit en rad sådana konkreta åtgärder i form av nya bostadspolitiska initiativ, som vi får anledning att återkomma till. Höjda bostadsbidrag eller socialbidrag löser inte problemen med de höga hyrorna. Även dessa bidrag hamnar slutligen hos bankerna och hos dem som spekulerar i människornas behov av bostad. Vänsterpartiet kommunisterna har i olika sammanhang sagt — jag vill upprepa det — att en god bostad till ett överkomligt pris måste vara en social rättighet. Bostaden får inte vara en handelsvara. Om familjen Andersson via 55 skattsedeln hjälper familjen Johansson att klara hyran, så innebär detta bara att båda även fortsättningsvis utplundras av byggmästare som blir miljonärer och andra företrädare för vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden. En fråga som med all rätt blivit mycket uppmärksammad i bostadsdebatten är den som fru Hörnlund i huvudsak uppehöll sig vid i anförandet före mitt. Det gäller den förändring som föreslås i statsverkspropositionen beträffande utbetalningen av bostadstilläggen. De motiv som anförts för en övergång till utbetalning direkt till fastighetsägarna är enligt vår uppfattning inte särskilt starka. Regeringens förslag anses av många, förmodligen de allra flesta barnfamiljer och de allra flesta av dem som detta gäller, dvs. dem som skall ha bostadstilläggen, vara diskriminerande; det innebär ett underkännande av familjernas förmåga att själva sköta sina pengar och betala sin hyra. Som bekant visar inte erfarenheterna att det skulle vara dåligt ställt med betalningsmoralen hos hyresgästerna i allmänhet och ännu mindre då det gäller de hyresgäster som har bostadstillägg. Tvärtom säger erfarenheterna att det är andra kategorier hyresgäster än de som erhåller bostadstillägg som förorsakar den största delen av de relativt sett mycket små hyresförluster som förekommer. Jag finner det angeläget att understryka detta i det här sammanhanget med hänsyn till den debatt som har förts i dessa frågor. Det finns ingen anledning att vidta åtgärder som måste uppfattas som att man ser mera till bostadsföretagens och fastighetsägarnas intressen än till familjernas. Om man betalar ut pengarna direkt till hyresvärdarna är det vidare så, att man — även om både nettooch bruttohyresbeloppen skrivs ut på hyresinbetalningskorten — ändå i viss mån döljer de verkliga hyreskostnaderna för familjen. Kravet på lägre hyror som omfattas av många hyresbetalare i vårt land — ett krav som det är riktigt och nödvändigt att hyresgästerna ger sin anslutning till — blir starkare om de människor som måste ha bidrag för att klara sitt uppehälle ser vad det verkligen kostar att bo. Förslaget om utbetalning till hyresvärdarna innehåller undantag beträffande de familjer som bor i eneller tvåfamiljshus och som fortfarande skulle få bidraget utbetalat direkt till sig. Det skulle innebära en särbehandling, och det finns enligt vår mening ingen anledning att ta större hänsyn till dessa familjers integritet än till de familjers, vilka bor i flerfamiljshus. Jag kan, herr talman, då det gäller frågan om utbetalningen av bostadstilläggen i allt väsentligt instämma i vad fru Hörnlund nyss här har sagt. Inom vänsterpartiet kommunisterna föreligger det inga delade meningar i den här frågan. Vi hävdar att de pengar som behövs för att klara barnfamiljernas och andra missgynnades uppehälle skall gå till dem som har tillerkänts rätten att erhålla dessa bidrag. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i fråga om utbetalningen av bostadstillägg.

Herr talman! I motionen 1207 tar vi upp problemen för dem som före sitt inträde på förskoleseminariet behöver en viss tids praktiktjänstgöring på olika barninstitutioner. I dag ersätts denna praktiktjänstgöring ekonomiskt helt godtyckligt, beroende på kommunernas generositet — om man kan tala om generositet i det här fallet. En vanlig ersättning i dag är 250—300 kronor i månaden. I en del kommuner ingår förmånen av en måltid, i andra fall görs avdrag för måltiden. I Stockholm exempelvis utgår en ersättning av 425 kronor i månaden, men då är den inkomsten skattepliktig och praktikanten får själv betala för mat och kaffe. Eftersom inte heller någon form av studiemedel utgår under praktiktiden, hindras många att söka till detta yrkesområde. Detta drabbar alla sökande men hårdast de litet äldre, som redan flyttat hemifrån och som försörjt sig själva under några år men som sedan vill ha utbildning på detta yrkesområde. Många av dessa klarar inte den ekonomiska situationen och måste då avstå från utbildningen. I något fall utgår AMS-bidrag under praktiktiden. Om man lyckas få ett vikariat med lön, vilket är svårt på en barninstitution, kan den tiden numera tillgodoräknas som praktik — det gjordes inte förr — men då får man samtidigt avstå från den handledning som är viktig under praktiktiden. Man borde inte glömma bort att dessa praktikanter faktiskt gör ett reguljärt jobb under sin praktiktid. En stor del av personalen vid de olika barninstitutionerna är just praktikanter. Det har berättats att när en praktikant är sjuk måste ersättare anställas, och då får man också betala lön. Av utskottets betänkande framgår att man är medveten om praktikanternas otillfredsställande ekonomiska situation, men man har inget konkret förslag till lösning av frågan. Man menar att ett sätt att lösa den vore att man slopade förpraktiken och integrerade den i utbildningstiden, då studiesocialt stöd skulle kunna utgå under tiden. En sådan lösning vill varken motionärerna, praktikanterna eller de ansvariga lärarna för utbildningen godkänna. Från lärarhåll framförs att förpraktiken är nödvändig att hänga upp den teoretiska utbildningen på. Man hävdar att bortfallet av elever under utbildningstiden redan nu är stort och det skulle bli ännu större om man slopade förpraktiken. Från praktikanthåll framförs att praktiken är nödvändig för att man skall få en viss inblick i arbetet innan man söker till utbildningen. Man blir då medveten om huruvida detta är ett arbete som man vill ha, passar för eller har fysiska och psykiska förutsättningar för. Det är inte heller ekonomiskt försvarbart att omsättningen blir stor på utbildningssidan och kanske ännu större då man kommer ut i den praktiska verksamheten och skall börja fungera. Både utbildning och introduktion kostar som vi vet stora pengar, för att inte tala om de olägenheter som följer med en hög fluktuation på arbetsmarknaden. Praktikanterna, som det här rör sig om, har ingen facklig organisation bakom sig eftersom de inte har ett anställningsförhållande. De räknas inte som arbetskraft. Därför har de inga förhandlingsmöjligheter utan är helt utlämnade till kommunerna. Som vi vet är generositeten för närvarande inte särskilt stor, beroende på stoppet i skatteuttaget. I redovisningar från olika kommuner kan lätt konstateras att när det blir en åtstramning i kommunernas ekonomi går besparingarna i första hand ut över barntillsynen och fritidsverksamheten. Det drabbar också de praktikanter som vi här talar om. Vi motionärer är inte nöjda med utskottets svar på motionen. Jag yrkar därför bifall till reservationen 16 av fru Marklund som har en annan lösning beträffande frågan om ersättning till vissa praktikanter.

Herr talman! Bara några korta kommentarer i anslutning till utskottets behandling av motionen 77 av fröken Andersson i Stockholm och mig. I nämnda motion hemställer vi om en sådan ändring av gällande bestämmelser att allmänt barnbidrag till föräldrar vilkas barn vistas på specialskola på grund av synoch hörselskador skall utgå enligt samma grunder som gäller för friska hemmavarande barn. Enligt gällande bestämmelser utgår inte barnbidrag för kvartal vid vars ingång kostnaderna för ett barns vård på anstalt helt bestrids av statsmedel, dock med undantag för barn som är inackorderade vid nomadskola. Barn på specialskola vistas ju ganska mycket i sina hem. Det gäller framför allt under sommarferierna, helgerna och givetvis också under veckosluten. Barnen skall om möjligt få uppleva hemmiljö i största möjliga utsträckning. Samhörigheten med föräldrar och syskon är av största betydelse för dessa barns vidareutveckling. Utskottet är mycket positivt i sin skrivning och har full förståelse för att inte bara som nu tredje kvartalets barnbidrag utbetalas till föräldrarna, dvs. vårdnadshavarna, utan också det första kvartalets barnbidrag. Utskottet anser dock icke att det ankommer på riksdagen att ge anvisningar för tillämpningen av den aktuella bestämmelsen i barnbidragslagen. Även om det kan vara så, bör man med ganska stor säkerhet kunna påräkna att en ändring kommer till stånd innebärande att också det första kvartalets barnbidrag utgår till föräldrar vilkas barn vistats på specialskola. Och då kan man anse att motionärernas önskemål i viss mån är tillgodosett — icke helt.

Herr talman! Först vill jag uttala min glädje över att det här året tycks bli ett stort socialpolitiskt år med en rad förbättringar i stöd som redan finns och med en del nyheter. Jag gratulerar familjepolitiska kommittén till att dess förslag, innan det hunnit remissbehandlas, blev föremål för propositioner och beslut här i riksdagen. Jag vill säga några ord endast beträffande punkten 7 mom. 6 som gäller formen för utbetalningen av bostadstillägg. Regeringen har inte — och det är jag tacksam för — följt partikongres sens helt avvisande hållning till tanken att barnfamiljerna själva skall få hushålla med medlen. Regeringen har gått en medelväg mellan å ena sidan fastighetsägarnas linje att man inte skall utbetala någonting till familjerna utan ge hela tillägget till värdarna och å andra sidan den linje som regeringen tidigare följt och familjepolitiska kommittén förordat, nämligen att man skall ha ett sådant förtroende för barnfamiljerna att bostadstilläggen lämnas till dessa. Vid utskottets behandling av denna fråga har det blivit majoritet för den linje man tidigare följt. Utskottet har alltså inte gått på den medelväg som regeringen förordat, utan med hänvisning till att det inte är rationellt att ha två olika utbetalningssystem — ibland gäller det ganska små summor — har utskottet förordat att bostadstilläggen liksom nu skall gå direkt till barnfamiljerna. Jag blev litet förvånad när fru Sigurdsen mer i förbigående lät undslippa sig att man skall styra konsumtionen för de barnfamiljer som inte har så höga inkomster — för dem som gjort något så nedrigt att de skaffat sig barn utan att ha höga inkomster får man vara förmyndare. För en gammal socialdemokrat är denna fördomsfulla inställning till fattiga familjer mycket stötande — jag förstår den inte. Jag trodde att vi under 1940-talet hade gjort upp med den inställningen och att vi skulle slippa dessa anvisningar om hur folk skall använda pengar som kommit från det allmänna. Jag har svårt att förstå att vi skall ha större rätt att lägga oss i hur den som har en dålig lön och därför av det allmänna — genom statliga eller kommunala bidrag — får ett tillskott till sin lön, hushållar med sina pengar än när det gäller de familjer som har en högre lön. Vi har inte ett lönesystem utformat så att en högre lön utgår till dem som är mest värda som föräldrar. Därför kan jag inte anse mig ha en särskild rätt att lägga mig i hushållningen i de familjer som har låg lön och får den utökad med kommunalt eller statligt bidrag. Jag lägger mig ju inte i övriga familjers hushåll. Det sägs att man skall styra konsumtionen. Ja, om detta är uttryck för en ny ideologi, skulle det betyda att man även beträffande barnbidraget borde styra konsumtionen. Det har visat sig att folk näringsmässigt äter så väldigt oriktigt. Varför inte då låta barnbidraget utgå i form av matkuponger i Konsum eller ICA-affärerna eller i form av biljetter på mjölk. Då styrde man ju konsumtionen. Men det skulle också drabba familjer med litet högre inkomster, och det kan väl inte vara det som är stötande? Jag tycker att vi skall hålla oss borta från dessa linjer. I själva verket har många kommuner, som har outhyrda bostäder och därför velat styra konsumtionen av bostäder, haft ett intresse av att försäkra sig om att åtminstone de familjer som erhåller statligt eller kommunalt bidrag skall bo i av kommunen förvaltade hus. Det kan inte vara en ideologisk linje.